Fru talman! Jag har en utskrift av den information som gavs på det sammanträde i EU-nämnden som Göran Lennmarker åberopar, och jag tycker inte att det är solklart vad som har sagts där. Oavsett detta och med all aktning för ambassadör Danielssons kunskap och auktoritet i frågan måste ändå utrikesministerns och statsministerns ord gälla. Jag hoppas att Göran Lennmarker är här i kammaren i morgon kl. 14 och får höra utrikesministern klargöra socialdemokraternas, regeringens och moderaternas synsätt, eftersom de enligt Göran Lennmarker sammanfaller.

Fru talman! 72 dagars och nätters bombningar i Kosovo och Serbien är över. Det är i alla fall vad vi alla här hoppas, och runt om i världen hoppas man likadant. Den 3 juni skrev Milosevic under fredsavtalet. FN har antagit en resolution som innebär att en internationell fredsstyrka får gå in i Kosovo och säkra reträtten för de trupper som skall ut ur Kosovo. Den skall hindra att nya fientligheter uppstår. Framför allt skall den se till att flyktingarna kan komma tillbaka. Den skall också demilitarisera UCK-gerillan och andra militära grupper som finns kvar. Men också minröjning står ju på det uppdraget. Det är nu som det svåra arbetet startar: att behålla den sköra freden, att se till att flyktingar kan återvända, att ge dem tak över huvudet och möjlighet till ett drägligt liv. Men det allra svåraste i den här processen är att läka såren i själen, att leva med minnen och att behärska och läka hatet. Vänsterpartiet har, som de andra partierna, ställt sig bakom förslaget om en internationell fredsstyrka i Kosovo. Vi tycker att det är viktigt att vi är eniga. Utskottets krav var ju att det skulle vara ett underskrivet fredsavtal och också att det skulle finnas ett FN-mandat. Nu finns det. Jag är övertygad om - och det säger också utskottet - att det är oerhört viktigt att det finns med soldater och resurser från icke Natoländer, att alliansfria stater är med i styrkan. Vi har också för inte så länge sedan fattat ett beslut om utlandsstyrkans säkerhetsskydd. Jag tycker att det är oerhört viktigt. Viola Furubjelke sade att det är ett svårt och farligt uppdrag, och det är viktigt att vi har fattat det här beslutet. Det finns också en annan viktig fråga som jag skulle vilja ta upp. Vi har fått uppgifter om att det från USA skall ha funnits depleted uranium i bomber som har fällts över Kosovo och Serbien. Nato har varken bekräftat eller dementerat uppgifterna. Men det är viktigt när man går in i Kosovo att man är medveten om att det kan finnas. Anna Lindh har sagt att hon skall hålla ögonen på det här, och det hoppas jag verkligen att hon gör. Jag vill yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande. Sedan har vi ett särskilt yttrande. Viola Furubjelke tyckte att vi vände upp och ned på begreppen skurk och offer. Vi vänsterpartister har aldrig ifrågasatt Milosevic skuld. Men vi har varit, och är fortfarande, oerhört kritiska till att Nato startade bombningarna utan ett FN-mandat. Det har man ju också påpekat i utskottets behandling. Motivet för Nato var att hävda de mänskliga rättigheterna i Kosovo. Men det är också så att när man startade bombningarna intensifierades utrensningsaktionerna i Kosovo. Nato har talat med dubbla tungor. Man säger att man inte alls fattar varför det blev så mycket utrensningar. Men samtidigt har man flera gånger sagt att man har vetat om Milosevic planer. Vi anser alltså att bombningarna gjorde att Milosevic tog chansen att fortsätta med det han hade planerat. Resultatet av bombningarna är 1 miljon flyktingar och ett otroligt mänskligt lidande. De biståndsorganisationer som ställde upp var helt oförberedda på flyktingströmmen. Fattiga grannländer och provinser har fått ta emot en mängd människor som under mycket primitiva förhållanden har försökt klara livhanken. Det är oerhört viktigt att påpeka att Natoangreppet inte stod på folkrättslig grund. Vi anser också att det har skadat FN. Det är vidare oerhört viktigt att vi alla ställer oss bakom att stödja FN, att vi är med om att reformera FN och ser till att FN:s regler ändras så att FN tillsammans med OSSE skall kunna återta rollen som den enda parten med legitim rätt att ta beslut om t.ex. en militär aktion. Det är FN och bara FN respektive OSSE som har möjlighet att göra det. Bombningarna gjorde också att den opinion som fanns i Serbien tystnade. Det är inte alls konstigt. I en kris och krigssituation brukar man ställa sig bakom sin regering. Det finns många kritiska röster runtom i världen som är rädda för att Natos bombningar skall bli ett prejudikat i andra sammanhang. Sverige är en alliansfri nation, och vårt traditionella sätt att agera, där vi har talat med en tunga, där vi har varit neutrala men inte oengagerade och där vi har kunnat agera på olika sätt, har gett Sverige ett oerhört gott rykte ute i världen. Det är utifrån den positionen som vi har kunnat agera, och vi vill också kunna fortsätta att agera utifrån den positionen. Vår alliansfrihet har varit en hjälp och en förutsättning för att kunna medla, för att ha en position där olika grupper kan prata med oss. Det var därför som vi reagerade när Anna Lindh uttalade förståelse för bombningarna och Natos agerande. Också Viola Furubjelke tar upp detta. Vi har inte sagt att Milosevic är utan skuld. Vi har sagt att det är mycket negativt och att vi blir mycket upprörda - det är vi inte ensamma om - när Nato bombar utan FN-mandat. Viola Furubjelke sade också att alla kort var utspelade och att det inte fanns något kvar. Det är dock många som har hävdat att förhandlingarna i Rambouillet skulle ha kunnat fortsätta och att det diplomatiskt var ganska svårt för Milosevic att gå med på det förslag som förelåg. Jag är övertygad om att en fortsatt förhandling skulle ha kunnat ge ett annat resultat. Nu är det som det är, och vi får aldrig svar på frågor om hur det hade blivit, om det hade varit på det eller det sättet. Hur som helst: Även om det hade förts ett helt års förhandlingar hade det varit mycket bättre än en enda dags krig. Nu handlar det alltså om att ge stöd åt freden och åt uppbyggnadsarbetet. Folket är sargat, och jag håller med om att det handlar om fler än kosovoalbanerna. Det behövs hjälp. Det behövs resurser för minröjning. Vi har också flera gånger hävdat att det måste stå mer resurser till förfogande för minröjning, både materiellt och i form av ökade kunskaper. Det behövs också civila resurser. Pierre Schori har i en intervju sagt att Sverige kan bidra med 2 miljarder till återuppbyggnaden. Vi hävdar att detta inte får innebära att man lägger på is annat i Sidas biståndsbudget som också är viktigt, utan att det måste tas fram nya resurser. Vi säger gång på gång att vi vill hävda alliansfriheten. Vi kommer också med näbbar och klor att försvara den. När alliansfriheten blir vackra ord men i praktiken urholkas blir Sverige ett ganska ointressant land ur EU:s synvinkel. Den nya strategin för en gemensam försvars och utrikespolitik som nu är på gång togs upp av Göran Lennmarker. Han drar den slutsatsen att vi borde stoppa nedskärningarna av försvaret. Jag håller inte med om det. Jag tycker att det är oerhört viktigt att vi anpassar försvaret och står fast vid vårt beslut om en successiv minskning av försvarets resurser men också om en annan typ av försvar. Det är inte någon hemlighet att vi är emot en utvidgning av EU:s uppgifter till en gemensam försvars och säkerhetspolitik. Det har vi sagt i många sammanhang, och vi vidhåller det. Vi tycker att en sådan här utveckling är negativ. Vi vill slåss för Sveriges alliansfrihet.

Fru talman! Berit Jóhannesson säger att Vänsterpartiet inte alls har ifrågasatt Milosevics skuld, men det står inte en rad om detta i det särskilda yttrandet. Om man jämför det med det som t.ex. Miljöpartiet har skrivit - jag vet att Miljöpartiet på samma vis är kritiskt mot Natobombningarna - finner man att detta mycket balanserat inleds med att klarlägga skuldförhållandena och hur situationen uppstod. Jag håller med Berit Jóhannesson om att man borde ha förhandlat tidigare och på ett annat sätt. Efter Rambouilletförhandlingarna var alla korten utspelade. När man inte nådde resultat då och villkoren inte uppfylldes så som man hade sagt, fanns det inget annat att göra. Jag vill fråga Berit Jóhannesson vad man skulle ha gjort i stället. Inte kunde man väl ha satt sig att förhandla i ytterligare ett år när den etniska rensningen och folkfördrivningen hade gått så långt. Skulle vi ha kunnat åse detta ett år till för att lirka med parterna så att de skulle komma överens? Nej, detta skulle naturligtvis ha skett för fem, sex eller sju år sedan. Då kunde man ha arbetat på ett annat sätt. När man nu hade misslyckats fanns det i dagsläget inte någon annan lösning. Jag vill också påpeka att det inte är fråga om någon lösning utan om ett sätt att så småningom hitta en ny ingång till lösning av den här konflikten. Detta kommer dock att ta lång tid. Berit Jóhannesson säger att FN har blivit försvagat. Nej, FN blev nog inte försvagat av Natos bombningar. Natos bombningar kunde ske därför att FN:s säkerhetsråd var svagt. Det är smärtsamt att säga det, särskilt för mig, men det var anledningen. FN:s säkerhetsråd var för svagt, och det fanns inte politisk vilja till ett gemensamt ställningstagande som kunde ha givit FN en helt annan roll. Jag tror att vi efter detta får se ett starkare FN och att FN är väl medvetet om vad som i framtiden krävs för att FN skall kunna spela den roll som det absolut behöver spela. Jag får ta upp nästa fråga sedan.
Fru talman! Viola Furubjelke frågar vad man skulle ha gjort om inte alla korten var utspelade. Vi vet naturligtvis inte vad som skulle ha hänt, och vi får aldrig veta det. Min absoluta övertygelse är den att det hade varit alldeles utomordentligt om man hade startat och utvecklat förhandlingarna med neutrala parter, t.ex. med en alliansfri stat som skulle ha kunnat arbeta där som medlare. Nu snävade man in väldigt mycket. Nato hotade med bombningar osv. Vi får dock aldrig något svar på frågan vad som hade hänt, om vi hade gjort på ett annat sätt. När sedan bombningarna startade kunde den svenska regeringen ha haft en annan infallsvinkel. Man skulle hårdare ha kunnat gå emot bombningarna samtidigt som man ändå såg Milosevics skuld i det hela. Att vi inte har skrivit så mycket om Milosevics skuld är ju beklagansvärt, men det har varit känt att vi verkligen ser att han har en skuld. Det är inte så att vi håller honom bakom ryggen, utan vi ser hans skuld i det här sammanhanget. Dessutom vet hela världen vad Milosevic har gjort under tidigare år. Det är mycket beklagansvärt att FN har blivit så svagt, och man kan fråga sig varför. Faktum kvarstår dock att den enda organisation som med legitimitet kan ta ett beslut om att gå in med militära medel är FN. Det är oerhört viktigt att hålla fast vid det och även att reagera när så inte sker.
Fru talman! Det är förhoppningsvis så att en annan ordning skall gälla i framtiden och att man nu skall kunna gå från ord till handling och arbeta mera konfliktförebyggande, dvs. lägga kärnan i konflikten i dagen innan denna eskalerar till krig och att hitta lösningar som kan accepteras av alla parter och som verkligen leder till fred och samförstånd. I den situation som vi nu förhoppningsvis har bakom oss fanns det nog ändå inte någon sådan möjlighet efter Rambouilletförhandlingarna. Jag vill återigen ställa frågan till Berit Jóhannesson: Tror Berit Jóhannesson verkligen att folkfördrivningen hade uteblivit om Nato inte hade inlett sina bombningar?
Fru talman! Nej, det hade pågått en folkfördrivning innan; det är alldeles riktigt. Men vi bedömde ju t.o.m. här i riksdagen så sent som 1993 att vi inte skulle ta emot flyktingar från Kosovo. Ganska sent - jag kommer inte ihåg årtalet - skickade vi faktiskt tillbaka människor till Kosovo. Vi hade tydligen inte riktigt förstått bekymret med det. Bombningarna blev också ett startskott för en absolut mycket kraftigare utrensning än som hade varit innan. Nu säger Nato att man är förvånad över detta. Samtidigt sägs det från andra källor inom samma organisation att man redan tidigare visste att planerna på utrensning fanns från Milosevics sida. Vi får aldrig så att säga veta vad som hade hänt om vi hade jobbat vidare med förhandlingarna och hade ett annat koncept vad gäller förhandlingarna. Det får varken Viola Furubjelke eller jag, och inte heller någon annan, veta eftersom det aldrig prövades.

Fru talman! Göran Lennmarker säger att FN inte "förmår". Det är klart att det är bekymmersamt att man kan inlägga veto, och vi skall försöka jobba mot det. Men det finns också en annan sak som jag tycker är väldigt viktig. Det gäller då FN:s brist på resurser - ja, helt enkelt pengar. Det är många länder som häftar i skuld till FN. USA är ett av de länder som har den största skulden. Mer än hälften av skulden är orsakad av att USA inte har betalat det som man är skyldig. Jag tror också att ett sådant här urholkande av FN:s resurser har en oerhört stor betydelse. Jag är den första att säga att vi måste reformera FN och att vi måste arbeta för detta. Men det fråntar inte Nato skulden för att gå in utan att ha ett FN-mandat. När det gäller de mänskliga rättigheterna är frågan vem som beslutar om vad som är mänskliga rättigheter och om när man skall gå in. Nato har ansett att frågan om folkfördrivningen i Kosovo är oerhört viktig och att vi måste gå in för att förhindra den. Men vi har ju också kurderna i Turkiet där man inte har gått in. Snarare har man ett väldigt bra förhållande till Turkiet. Vidare har vi förtrycket i Colombia där människor både arresteras och avrättas. Det gäller då människor som försöker arbeta för fackliga rättigheter osv. Jag menar att detta med att Nato skall besluta när det skall vara en militär intervention i ett land är att vända upp och ned på hela systemet. Därför tycker jag att det är oerhört viktigt att det är ordning på vem det är som har rätt att gå in med militära medel och vems mandat man går in på. Sedan får vi naturligtvis lära oss av detta och tillsammans se till att FN kan få en mer aktiv roll och att FN verkligen stöds. Jag stöder Kofi Annan och förstår att han är förtvivlad när det nu är som det är.

Fru talman! Vitsen är att vi är en alliansfri stat. Vi har en lång tradition när det gäller alliansfriheten och vi är kända över världen för detta och har rönt oerhört stor respekt för vår alliansfrihet. När det gäller detta med att den svenska regeringen går ut och förstår Natos bombningar osv. menar jag att man kunde ha agerat annorlunda i det avseendet. Det är första punkten för min kritik. Sedan är det ju så, och i det avseendet finns det vittnen runtom i världen, att Natos bombningar var väldigt dåligt planerade. I stället accentuerade de faktiskt möjligheten för Milosevic och för paramilitära grupper, polis och, naturligtvis, militär att verkställa utrensningen. Det mål som Nato hade, att stoppa utrensningar, blev tyvärr i stället motsatsen. Det ser vi nu i form av alla de människor som har lidit otroligt mycket, som nu är flyktingar och för vilka vi nu här beslutar om att skicka svenskar i en internationell styrka för att hjälpa till med att ge möjligheter till återuppbyggnad och läkning i den otroliga situation som är. Det är alltså inte ens så att Nato kunde stoppa utrensningen. Snarare blev det en accentuering.

Fru talman! Att sända svenskar till ett annat land för att vaka över mänskliga rättigheter och att ett fredsavtal mellan stridande parter upprätthålls är ett stort beslut och ett stort ansvar. Därför är det mycket positivt att utskottet enigt ställer sig bakom förslaget att ställa en väpnad styrka till förfogande som ett svenskt bidrag till en internationell fredsstyrka i Kosovo. Förutsättningarna för detta är dock, som det står i betänkandet, en vapenvila eller en fredsöverenskommelse mellan parterna i konflikten i provinsen Kosovo i Förbundsrepubliken Jugoslavien och ett beslut av FN:s säkerhetsråd eller av OSSE om en sådan styrka. Kristdemokraterna bifaller regeringens förslag om en fredsstyrka i Kosovo. Ännu har dock inte, vad jag vet, någon förfrågan kommit till Sverige om att delta med en fredsstyrka i Kosovo, men efterfrågan på alliansfria stater som är villiga att ingå med fredsstyrkor sägs vara stor. Och visst tror jag att Sverige, som ett alliansfritt land utanför Nato, kan ha en speciell roll - särskilt med tanke på de inte helt friktionsfria relationerna mellan Ryssland och Nato, som visats konkret särskilt de senaste dagarna. Fru talman! Sedan det sammansatta utrikes och försvarsutskottet diskuterade frågan om fredsstyrka i Kosovo har ju situationen förändrats, såsom också Viola Furubjelke nämnde. I dag är de serbiska styrkorna på väg ut ur Kosovo medan Natotrupper och ryska trupper är på väg in, och bombningarna i Jugoslavien har upphört. Den hårt drabbade civilbefolkningen kan nu börja andas lite lättare ingen - även om hundratusentals, kanske miljontals människor fått sina liv och sin framtid förödda och förstörda, och även om situationen är ytterst labil och känslig. Vi kristdemokrater tycker att det är bra att Försvarsmakten nu planerar för att sända ned en större styrka till Kosovo än vad man tänkte från början och att denna styrka kommer att bestå av enbart svenskar. I den synpunkten lägger jag inga andra värderingar än säkerhetsaspekter. Fru talman! I den av regeringen utarbetade inriktningen av Försvarsmaktens förmågor anges förmågan att genomföra internationella insatser, men i beskrivningen av den internationella förmågan anges inte hur stor del av försvarsutgifterna den delen av försvarets uppgifter är tänkt att ha, vad gäller både innehåll och ekonomi. Det är en brist som kan minska trovärdigheten i den verkliga viljan och förmågan. Detta tycker jag är ytterligare ett exempel på det som tidigare påpekats här i kammaren, nämligen hur viktigt och angeläget det är dels att få en ny säkerhetspolitisk bedömning, dels att därmed sammanhängande planeringsförutsättningar skall göras före beslut om försvarets inriktning. Den yttre hotbilden bedöms i dag av många som minskande och mindre hotfull. Detta anses av många som ett kriterium för att vårt lands behov av ett stort och kostsamt försvar minskar. Men hotbilder har i alla tider varierat och kommer alltid att göra det. De har dessutom en tendens att tillta snabbare än de avtar, bli fler än färre. Det finns i dag exempel från vår del av världen på att konflikter snabbt kan blossa upp. Det finns ingen som i dag kan lämna en garanti för att den hotbild som anses gälla i dag också kommer att gälla i morgon. När det gäller vårt lands säkerhet måste beslut i denna fråga präglas av förutseende och en långsiktig realism. Naturligtvis skall försvarets kostnader analyseras och ifrågasättas på samma sätt som inom alla samhällsområden. Men att betala kostnaden för ett tillräckligt försvar är en förebyggande insats för att skydda vårt land och något som det måste finnas utrymme för. Fru talman! Att skicka i väg en bataljon till Kosovo tar tid och resurser i anspråk. Det fordrar många månader av förberedelser, utbildning och anpassning till en krigsmiljö med psykiskt och fysiskt skadade människor. Men i vårt land planerar vi för en av historiens största nedskärningar när det gäller försvaret. För mig går den ekvationen inte ihop: att vi skall ha en bra beredskap för internationella insatser, samtidigt som vi nedrustar vårt försvar så att det nästan blir osynligt. Det är bra om vårt land kan vara ett föregångsland för fredsskapande åtgärder, men detta skall inte kopplas till orealistiska neddragningar av vårt försvar. Det är fel att ställa de två områdena mot varandra, dvs. försvaret av vårt eget land och möjligheterna till internationella fredsskapande och fredsbevarande insatser. Möjligheten att skydda landet måste alltid finnas. Att riva ned ett försvar kan gå mycket fort och kan också av olika skäl vara politiskt gångbart, men att bygga upp ett försvar tar tid och möter säkert politiskt hårt motstånd. I vilket fall som helst går det inte att bygga upp ett försvar på en dag. Trots att resurserna är framdukade tar det ju flera månader att göra en bataljon ordentligt förberedd för att kunna tjänstgöra internationellt i en fredsstyrka. Med det förslag till nedbantat försvar som snart läggs fram finns det små möjligheter, som jag ser det, att kunna möta en blixtattack. Fru talman! I lördags medverkade jag vid en stor aktion i Göteborg med anledning av situationen på Balkan. Det var organisationen Ship to Bosnia som hade anordnat en stor konsert med ett uppbåd av artister och någon enstaka inbjuden politiker. Avsikten var att samla in pengar till ett solidaritetshus i den lilla byn Lipnica i Bosnien. Jag har varit där, och jag vet vad den solidaritetshandlingen betyder just för de muslimer, kroater och serber som bor där och som också i fortsättningen vill bo där tillsammans. Vad jag menar med detta är att den eventuella svenska fredsstyrkans insatser i Kosovo måste kombineras med intensiva insatser inom en rad olika humanitära och andra områden. Här har många olika frivilliga organisationer med stor erfarenhet av frivilligarbete både engagemang och erfarenheter att ge. Det är sådant solidaritetsarbete som jag också ser framför mig och hoppas kommer att följa den svenska fredsstyrkan i spåren. Fru talman! Jag blev positivt överraskad av Miljöpartiets välskrivna särskilda yttrande med dess kritik och dess fördömande av den serbiska nationalistiska regimen som ansvarig för folkfördrivningen, massmördandet och brotten mot mänskligheten i Kosovo samt beklagandet av att vetorätten i FN:s säkerhetsråd omöjliggjort ett FN-ingripande. Samtidigt blir jag lite fundersam då man kritiserar Natos flygbombningar, som enligt Miljöpartiet kan bli ett prejudikat för andra länder som vill handla likartat. I det särskilda yttrandet nämns dock inte med ett ord det faktum att Milosevic faktiskt är anklagad för att vara krigsförbrytare och vilseledare av ett helt folk och att han och hans regim därmed bär ansvar för den etniska rensning som ägt rum i först Bosnien och sedan Kosovo. Vi vet ju att Milosevic åtskilliga gånger varit utsatt för outtröttliga diplomatiska överläggningar för att få ett slut på den etniska resningen och få till stånd en fred. Detta vill jag säga också till Berit Jóhannesson. Men hans löften har inte varit något värda. Det har visat sig gång efter gång att det enda som har fått honom och hans regim till besinning är hot om våld. Många av oss trodde väl kanske inte att Nato skulle behöva tillgripa våldet, framför allt inte i den utsträckning som skedde. Och även om civilbefolkningen har drabbats mycket hårt var det inte den som västvärlden och Nato ville åt utan krigsförbrytaren Slobodan Milosevic och hans regim. Bombningarna har inte varit riktade mot det serbiska folket utan mot dess härskare. En dag kanske man kommer att förstå det. Med stor inre smärta, med tanke på det serbiska folkets lidande, hoppas jag det i alla fall. Fru talman! Som jag sade redan inledningsvis yrkar jag bifall till regeringens förslag. Den politiska enigheten när det gäller svenskt deltagande i fredsstyrkan i Kosovo medverkar till att stärka vår utrikespolitiska profil, och det kan ju inte vara helt fel.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

Det visar att man inte ännu har klart varifrån man skall ta de pengarna eller hur den frågan skall behandlas. Vi kristdemokrater har sagt i många olika sammanhang att vi anser att det i budgeten skall ingå särskilda öronmärkta pengar just för de internationella insatserna. Jag vidhåller det jag sade, att det i dag råder ett motsatsförhållande mellan det försvar som vi har och den internationella styrkan, och det skall inte finnas, tycker jag. Därför måste vi ha en särskild pott, en särskild budget för just insatser på internationell nivå.

Fru talman! Till försvarets uppgifter hör också internationella insatser. Det står särskilt i förteckningen över försvarets uppgifter. Då måste också totalsynen på försvaret också in i denna diskussion. Var skall pengarna komma från? Hur skall vi internationellt kunna företräda Sverige på ett positivt och bra sätt om vi inte vet att vi har de resurser som behövs? Samtidigt diskuterar vi hur försvarskostnaderna skall sänkas i Sverige. Det ger en skev bild. Förstår inte Marianne Andersson det?

Fru talman! Äntligen har kriget i Kosovo upphört. Äntligen är det möjligt att påbörja en fredsprocess. Äntligen kan flyktingarna ges möjlighet att återvända till ett liv förhoppningsvis i fred och frihet. En helt avgörande förutsättning för detta är emellertid att en internationell fredsstyrka etableras i Kosovo. Det är det som nu pågår, och det är det som betänkandet handlar om. Sverige är en del i den processen. Europas 1900-tal har förpestats av kommunism och förvänd nationalism. I Belgrad sitter fortfarande en regim som är en tragisk kombination av båda dessa. Priset för detta har betalats av många. Kroater, bosnier, albaner men också det serbiska folket har förnekats demokratiska rättigheter samt möjligheten att leva i ett land som respekteras internationellt. Det är bara genom ekonomisk och social utveckling och uppbyggnad av demokratiska institutioner inom ramen för ett ständigt vidgat europeiskt samarbete som en varaktig fred och fredlig samlevnad kan byggas på Balkan vid tröskeln till ett nytt sekel. Gamla historiska myter och oförrätter dröjer kvar, men framför allt har spåren från de fruktansvärda krigen och övergreppen under 90-talet satt djupa sår i människorna. Det krävs ett långsiktigt och tålmodigt försoningsarbete för att förhindra nya återfall i etniskt hat. Här finns många värdefulla lärdomar att dra från det arbete som skedde efter andra världskrigets slut. De utbytes och kontaktprogram som då utvecklades mellan ungdomar i Tyskland och dess grannstater, särskilt Frankrike, kan kanske tjäna som en förebild i dag. Särskilt viktigt är det att erbjuda den serbiska ungdomen möjligheter att bryta isoleringen och öppna Europa för den. Den unga generationen måste in i en försoningsprocess och försöka förlåta gamla oförrätter. Ideella organisationer och folkrörelser bör ges goda möjligheter att arbeta för kontakt och försoning över 90-talets etniska murar över hela det forna Jugoslavien. Det bidrar till att skapa starka nätverk i ett allt starkare civilt samhälle, något som saknades nästan helt, när det forna Jugoslavien bröt samman. Även politiska partier bör söka och utveckla samarbete med demokratiskt inriktade partier och rörelser i alla stater i det forna Jugoslavien. Fru talman! Folken på Balkan är inte mer krigiska än andra folk men har alltför länge förnekats fundamentala demokratiska rättigheter. Siktet måste vara inställt på fred och samexistens. Förutsättningarna för fred i Kosovo är bl.a.: - att alla flyktingar ges möjlighet att återvända hem - att serber och andra minoriteter i Kosovo ges möjlighet att bo kvar - att återuppbygga de demokratiska politiska strukturerna i Kosovo - att alla krigsförbrytare ställs inför rätta i Haag. Kriget i Kosovo var ett av de mest förutsedda i historien. Early Warning-systemens larmklockor har ljudit i många år. Ett mer konsekvent och kraftfullt uppträdande av omvärlden, inte minst Europeiska unionen och dess medlemsländer, hade kanske kunnat undvika den militära konflikten. Nu blev det inte så. Det är en lärdom inför framtiden som starkt talar för en mer samordnad utrikes och säkerhetspolitik inom Sedan den serbiska polisen intensifierade sina övergrepp mot civilbefolkningen i Kosovo i början av 1998 ökade flyktingströmmarna. Enligt UNHCR har striderna i Kosovo sedan i mars 1998 fram till att tvingat ungefär 460 000 människor i väg från sina hem. Vittnesmålen från de flyende har varit samstämmiga. Serbisk militär, polis eller paramilitära styrkor, men också serbiska grannar, hade givit flyktingarna ett fåtal minuter för att ge sig i väg från sina hem. Allt av värde togs ifrån dem, och deras hem eller gårdar brändes och raserades. Misshandel och dödsskjutningar ägde rum för att ytterligare sätta skräck i de flyende. Omfattande rapporter om systematiska våldtäkter har förekommit. ID-handlingar, pass och andra registreringsbevis, liksom registreringsskyltar till bilarna, har fråntagits de flyende för att de inte längre skall kunna hävda sin identitet och därmed rätt att återvända. Flygbombningarna mot mål i Serbien och Kosovo har slagit Jugoslavien i spillror med stora och svåra ekonomiska konsekvenser som följd. Men också Serbiens och Kosovos grannländer är konfliktens förlorare. De har alla varandra och kommunikationsvägarna mellan sig som huvudelement i sin egen ekonomiska utveckling. Den ekonomiska utvecklingen har minskat drastiskt i flera av länderna, och allra mest i Jugoslavien. För att möjliggöra för flyktingar att återvända till sina hem och för att skapa förutsättningar för en stabil fred och utveckling krävs en massiv insats för återuppbyggnadsarbetet på Balkan. Ett omfattande program för stöd till och återuppbyggnad av länderna på Balkan måste äga rum. Även om alla bidrag är välkomna förefaller det ändå naturligt att huvudansvaret för detta program tas av EU och dess medlemsstater. Programmet bör inkludera möjligheten för länderna att bli associerade medlemmar i EU med sikte på senare medlemskap. Makedonien bör - med tanke på det framgångsrika sätt landet hanterat sin mycket svåra situation under flera år - ges möjligheter att omedelbart få förhandla om medlemskap, alltså bland de länder som förhandlar i första gruppen. Under förutsättning att Serbien får en politisk ledning som arbetar för fredlig samlevnad och demokratisk utveckling är det viktigt att också Serbien får del av detta återuppbyggnadsstöd utan någon diskriminering. Det är ändå där förändringarna måste ske - i den serbiska ledningen. Jag har lyssnat på debatten här tidigare. Det som jag funderade lite på och studsade lite inför var Berit Jóhannessons formulering. Hon sade att ett helt års förhandlingar är bättre än en dags krig. Det låter riktigt, och det låter bra. Så borde det kunna vara, men man frågar sig naturligtvis vad som händer under dessa ett år långa förhandlingar. Problemet när det gäller denna del av Jugoslavien har varit att det har pågått förföljelse av folk under tiden man har förhandlat. Det har pågått en etnisk rensning. I den situationen är det inte alls säkert att ett års förhandlingar är bättre än en dags krig. Det har sagts från talarstolen flera gånger att utskottet är enigt om betänkandet, och det välkomnar vi. Det är en svår uppgift som står framför oss, och det är svenska unga män och kvinnor som skall gå in i mycket svåra situationer. Ett enigt utskott har nu ställt sig bakom detta. Jag avslutar med att yrka bifall till hemställan i betänkandet.
Fru talman! Jag skulle vilja svara lite grann på det som togs upp här nu. Jag är övertygad om att förhandlingarna skulle ha fått ett bättre resultat om de också hade inkluderat neutrala alliansfria stater. Nu får vi tyvärr aldrig veta - varken Biörsmark, jag eller någon annan - vilka resultat sådan förhandlingar hade kunnat få. Men jag vidhåller att det är bättre att förhandla. Det är bättre att diskutera och använda diplomatiska medel än att bomba.
Fru talman! Jag har lyssnat på några replikomgångar, och jag har lyssnat på Berit Jóhannessons anförande. Jag har uppmärksammat ett ord som upprepas väldigt mycket. Det är ordet "om". Hon säger "om det hade varit på det viset", "om man hade gjort så" och "om Milosevic och andra förhandlare hade gjort så hade vi inte hamnat här". Det är precis som Berit Jóhannesson säger att vi aldrig får svar på detta. Därför är det ganska lätt att anklaga andra för att de inte gjorde annorlunda. Här har man i åratal försökt att få Milosevic på andra tankar. Under tiden man har förhandlat har det pågått etnisk rensning. Folk har lidit. De förhandlingar som Berit Jóhannesson talar om är naturligtvis mycket bättre i situationer då folk inte förföljs och då man har kontroll på situationen. Men det var inte det som var fallet. När man har med personer som Milosevic och andra diktatorer att göra kommer man till slut till en punkt då krig kanske är enda utvägen. Nu är vi ändå i en situation då vi har fått någorlunda fred i denna del av världen.
Fru talman! Det handlar naturligtvis också om att Natos bombningar inte hade den effekt som det var avsett att de skulle ha, Biörsmark. De accentuerade i stället fördrivningen och utrensningen av kosovoalbaner. Jag kan inte låta bli att säga "om". Det har hela tiden fattats beslut, och det har alltid funnits olika vägar att gå. Nu har vi kommit till den situationen att det finns ett fredsavtal. Nu handlar det om att försöka att bygga upp detta land och bygga upp förtroendet, och försöka bemästra allt det hat som finns i alla dessa folkgrupper. Det är vår framtida uppgift.
Fru talman! När det gäller den framtida uppgiften är vi helt eniga. Det gäller nu att försöka hitta vägar som försonar dessa människor. Som jag sade i mitt anförande måste man satsa mycket på den nya generationen och på de unga människorna. Där kan man komma in i en process där det finns en försoningstanke. Där kan man kanske t.o.m. förlåta. Glömma kan man väl inte göra, men man kan kanske förlåta för att gå vidare. Att vi har hamnat där - att vi äntligen är där - beror ju på att man till slut satte kraft bakom orden. Jag beklagar naturligtvis att det blev så här med hjälp av kanoner, stridsflyg och bomber. Men vi kunde inte bara sitta stillatigande och se hur Milosevic och hans gelikar trakasserade och förföljde sitt eget folk och höll på med etnisk rensning. Det finns en smärtgräns, och vi nådde den.

Fru talman! Ärade ledamöter och protokollsläsare! Vi för den här debatten om utskottets betänkande mot bakgrund av det fredsavtal som just har slutits. Många menar att vi nu ser slutet på ett krig. Men jag tror tyvärr att det finns anledning att se lite mer pessimistiskt, eller kanske realistiskt, på det hela. Jag tror att vi är ganska långt ifrån slutet på den serbiska regimens tricksande och knixande. Med alla medel kommer man att försöka sätta käppar i hjulet och förhindra såväl återflyttning som att fredsavtalet hålls. Den här konflikten inleddes av den serbiska regimen för tio år sedan, och vi har framför oss ett återuppbyggnadsarbete och ett försoningsprogram. Det handlar också om att ta hand om de flera hundratusen barn som bär på tunga traumatiska upplevelser. Det handlar om en period på 10 eller kanske 20 år. I det tidsperspektivet är vi fortfarande i början eller åtminstone inte mer än i mitten av den här konflikten. Mot bakgrund av den debatt som har förts i samhället tycker jag att det är viktigt att understryka den serbiska nationalistiska regimens ansvar för massmord, dess ansvar för systematiska våldtäkter, dess ansvar för att ha jämnat hela byar med marken och dess ansvar för att ha fördrivit över en miljon människor. Självfallet vilar det också ett ansvar över alla dem som har vetat om detta men ändå har stött den nationalistiska regimen. Fru talman! Jag tror också att det är viktigt att konstatera att Natos beslut om att militärt angripa en suverän stat inte har något stöd i den internationella rätten. Det beslutet har förmodligen stärkt den nationalistiska regimen, och det beslutet kan innebära ett prejudikat där andra stater tar sig samma rätt att angripa andra suveräna stater. Fru talman! Även om de mellanstatliga krigen tycks ha tagit slut har vi sett en utveckling mot lokala och regionala krig. Jag tror tyvärr inte att Kosovokriget vare sig är det enda eller sista lokala kriget. Mot bakgrund av det som har hänt är det viktigaste som vi kan göra i dag att dra slutsatser inför framtiden och slutsatser för FN. Jag tror att fem slutsatser är väldigt viktiga. Den första slutsatsen är att man skall se till att forma FN till en organisation som aktivt och offensivt kan förebygga och föregripa konflikter och krig genom att stödja en demokratisk utveckling, fria medier, embryon till folkliga rörelser och ekonomiskt stödja olika lokala projekt. Det handlar om strukturer som kan utgöra grunden för ett demokratiskt samhälle. Den andra slutsatsen är att det krävs en beredskap för civila offensiva insatser när man misslyckas med de förebyggande åtgärderna och det krävs mer konkreta insatser därför att konflikten är ett faktum. Det handlar t.ex. om det beslut som OSSE, Organisationen för samarbete och säkerhet i Europa, fattade om att föra in 2 000 civila observatörer i Kosovo för att beivra brott mot folkrätten och förhindra att folkfördrivningen fortsatte. Det var ett riktigt beslut, men det var inte tillräckligt. De var långt ifrån tillräckligt många för att kunna närvara i de tusentals olika samhällen som fanns. Än mer tragiskt var det faktum att medlemsländerna saknade en beredskap att ställa upp med de civila personer som behövdes. Vi såg att man inte fick ihop mer än 1 400 personer. Och Sverige bidrag var 74 personer, av 2 000. Det är symtomatiskt att det nu efteråt, när det är för sent, finns resurser så att man kan ställa 50 000 militärer till förfogande. Då finns det resurser att från svensk sida ställa 800 personer till förfogande. Och det är symtomatiskt just för den här inriktningen. Man agerar militärt i efterhand, när det är för sent, och det är en total brist på beredskap när det gäller att agera offensivt och föregripande civilt. Jag kan inte annat än beklaga att en riksdagsmajoritet avslog Miljöpartiets motion om att utveckla en bättre beredskap för att man med civila insatser skall kunna stå till FN:s förfogande i sådana här situationer. Då kommer jag till den tredje slutsatsen. Vi kan i dag konstatera att man misslyckades i Kosovo. Folkfördrivning och massmord kan och får aldrig vara ett lands inre angelägenhet, utan FN måste agera för att förhindra att brott mot mänskligheten begås. I förlängningen måste FN som ett komplement till de civila och föregripande insatserna också ha resurser för att kunna hota med eller använda våld. Men, ärade ledamöter, jag tror att det är oerhört viktigt att FN förblir den organisation som i dessa situationer exklusivt innehar den legitima rätten att besluta om våld mot en suverän stat. Den fjärde slutsatsen handlar om att se vad som har hindrat FN från att agera. Vi vet alla att det är vetorätten. Slutsaten måste bli att vi skall lämna den vetokultur som finns i FN:s säkerhetsråd och förflytta oss mot en vetofri kultur. Jag tror att det är viktigt att diskutera sådana idéer som konsensus minus ett eller konsensus minus två just för att man skall förhindra att stater av egna nationella intressen hindrar världssamfundet från att ingripa mot brott mot mänskligheten. Den femte slutsatsen som man kan dra är att FN trots allt aldrig blir mer än det som medlemsstaterna gör FN till. Jag tror att EU:s budget är närmare 20 gånger större än FN:s budget. För de pengar som vi satsar på EU skulle vi alltså kunna få 20 stycken FN eller kanske, ännu bättre, ett 20 gånger mer effektivt och starkt FN. Fru talman! Civilt, förebyggande och aktivt arbete är dyrt. Men det är ännu dyrare att låta bli det arbetet. Det illustrerar Kosovo med all önskvärd tydlighet. Militära insatser av det slag som vi ser i dag är dyra. Den återuppbyggnad som krävs kommer att vara ännu dyrare. Försoningen är dyr. 200 000 barn som bär på tunga och svåra upplevelser behöver hjälp och stöd. Det kommer också att vara dyrt. Men det högsta priset för att vi misslyckades med att förhindra att den här konflikten gick så långt har betalats av de tusentals människor vars liv redan har släckts. Det är liv som är ovärderliga. Fru talman! Vi beslutar här i Sverige att ställa en svensk styrka till FN:s förfogande. Vi i Miljöpartiet tycker att det är ett bra beslut. Insatserna för att övervaka fredsavtalet, röja minor och garantera att de fördrivna kan flytta tillbaka till sina hem är viktiga. Självfallet yrkar Miljöpartiet bifall till hemställan i utskottets betänkande. Men i den här debatten tror jag att det är viktigt att man inte glömmer att den styrka som vi beslutar om är ett kvitto på ett misslyckande. Det är världssamfundets misslyckande med att aktivt föregripa och förebygga konflikter. Vi måste se det på det viset. Vi måste ta det fruktansvärda som har hänt till intäkt för att en lång rad punkter måste förändras så att vi slipper se detta upprepas igen.

Fru talman! Jag har all förståelse för den slutsats som Göran Lennmarker kommer fram till. Den är begriplig. När FN:s säkerhetsråd inte förmår fatta beslut måste någon annan fatta beslut. Men det finns en risk för att det är en farlig slutsats som leder till att man inte genomför de förändringar som är nödvändiga för att FN:s säkerhetsråd skall kunna fatta beslut. Om man låter andra stater själv fatta beslut och agera på egen hand riskerar man att komma allt längre ifrån den internationella rätt som mycket av den internationella världsordningen trots allt bygger på. Jag tror att det är en farlig väg att gå. Slutsatsen måste bli det motsatta. Vi måste förändra säkerhetsrådet på ett sådant sätt att det förmår fatta beslut. Göran Lennmarker frågar också om Miljöpartiets slutsats vad gäller EU. Det har vi diskuterat tidigare här i kammaren. Det är helt riktigt att samarbete är fredsskapande. Miljöpartiets internationella politik och samarbete med gröna partier runtom i världen bygger just på detta att samarbete är någonting väldigt positivt. Men det spelar inte så stor roll vilken form det samarbetet har. Vi har sett inom EU och andra unioner men också utanför unioner att samarbete har haft samma fredsskapande effekt. Göran Lennmarker är säkert väl medveten om att det finns andra aspekter vad gäller just Europeiska unionen. Det finns negativa konsekvenser som vi tycker överväger. Men det är helt riktigt som Göran Lennmarker säger. Samarbete är riktigt och viktigt.

Fru talman! Göran Lennmarker säger att det är samarbete som är förpliktigande som krävs för att det skall vara fredsskapande. Jag håller inte riktigt med om den slutsatsen. Jag tror att det är just samarbetet och djupet, vidden och bredden av samarbetet som är fredsskapande. Vi kan som exempel ta säkerhetsgemenskaper som har uppstått utanför politiska unioner. Sverige Norge är det mest närliggande exemplet. Från samarbetet att vi har haft en helt demilitariserad zon utefter den norsk-svenska gränsen under en lång tid och förbjudit militär verksamhet till alla de andra olika samarbetsavtal har detta lett till en situation där krig betraktas som en omöjlighet av både våra befolkningar och regeringar. Det handlar mer om djupet och bredden av samarbetet snarare än att man förpliktar sig att inte angripa. Det finns en lång rad exempel i världen på just säkerhetsgemenskaper som vuxit fram. Det finns inget kriterium som visar att just samarbete inom en union skulle vara mer fredsskapande än samarbetet utanför. Den slutsatsen går inte att dra. Jag tror också att det är viktigt att se samarbete och att skapa samarbete som delar av en målmedveten politik för att omöjliggöra krig och inte bara se samarbete för samarbetets skull. Man kan också inleda speciella samarbeten för att just göra krig till en omöjlig tanke för både befolkning och regering.

Fru talman! Regering och riksdagsmajoritet beslöt hösten 1995 om ett synnerligen tillväxtfientligt system för kommuner och landsting. Verkningarna av det systemet sprider sig nu successivt, och alltfler kommuner anpassar sig efter dess närmast groteska uppbyggnad. Det innebär att kommuner inser att ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning inte lönar sig ur kommunalekonomisk synvinkel. Särskilt för kommuner med låg skattekraft och/eller befarad befolkningsminskning blir utjämningssystemets konstruktion direkt kontraproduktivt. Till råga på allt annat är utjämningssystemet också grundlagsstridigt. Det är vid det här laget väl känt, men det överraskar tydligen inte längre, att man friskt bryter mot den svenska grundlagens lydelse. Regering och socialdemokratisk majoritet i konstitutionsutskottet sätter sig över sådana saker och hänvisar till s.k. konstitutionell praxis, dvs. att när man väl gått ifrån grundlagen på den aktuella punkten kan man fortsätta med det. Grundlagens lydelse i den aktuella paragrafen i regeringsformen anger att en kommun endast får ta ut skatt för skötseln av sina uppgifter. Likväl tvingas nu kommuner och landsting att ta ut skatt för skötseln också av andra kommuners uppgifter. Men det inomkommunala systemet är som sagt inte bara grundlagsvidrigt. Det är också så konstruerat att alla kommuner sitter fast i en intäktsfälla där de inte kan påverka sina intäkter genom en ekonomisk tillväxt i den egna kommunen. En sådan tillväxt tas omedelbart om hand av utjämningssystemet och fördelas ut över hela kommunkollektivet. Detta gäller som sagt alla kommuner. Vi moderater har räknat ut hur detta slår mot en rad kommuner med låg skattekraft som det senaste året har ökat sin relativa skattekraft. Jag kan nämna kommuner som Bjurholm, Boxholm och Berg, för att nämna några som börjar på b, där intäktsökningen blivit konfiskerad av systemet. Jag skulle också kunna nämna ett par på m, t.ex. Markaryd och Mullsjö, som våldtagits i sina ansträngningar att bidra till landets ekonomiska tillväxt. Ett sådant här system är skadligt för hela landet. Det är typiskt att vi har en följsam utskottsmajoritet i finansutskottet som inte inser detta. När vi moderater beskriver hur man skulle kunna göra för att i avvaktan på ett nytt system åtminstone eliminera de groteskt tillväxtfientliga inslagen, kommer man med argumentet att detta skulle drabba kommuner som inte har tillväxt. Det är typiskt och symtomatiskt att man ser det hela som ett nollsummespel. Man inser inte att samtliga kommuner skulle få det bättre om man stimulerar tillväxt och får en sådan. Då finns det nämligen också mer resurser att fördela till kommuner och landsting som har den lägre tillväxten. Om Socialdemokraterna besvärade sig med att studera vårt alternativ skulle de upptäcka att vi ger incitament till kommuner att medverka till ekonomiskt tillväxt. Resultatet blir bättre för alla kommuner om den kommer till stånd. Men regeringen är tydligen så angelägen om att ingen skall kunna påverka sin intäktsnivå att den är beredd att fortsätta med den här rätt orimliga konstruktionen. Uttrycket "likvärdiga förutsättningar" har getts innebörden att ingen skall kunna påverka sin intäktsnivå på annat sätt än genom att höja skatten. Att få en ekonomisk tillväxt och öka den egna skattekraften ges ingen som helst uppmuntran. Tala om ett bankrutt system! Det kan säkert, om det får fortleva, föranleda många internationella studier av hur vi i vårt land kan uppträda kontraproduktivt inte bara mot företagsamhet och företagande utan också mot kommuner som skulle kunna medverka till ökat välstånd. Fru talman! Jag skulle utförligt kunna utveckla vårt system när det gäller de förslag som vi behandlar i dag. Jag avstår från att göra det och hänvisar till vår motion och reservationerna i betänkandet. Låt mig bara säga ett par saker till. Regeringen har valt att göra ett antal justeringar av kostnadsutjämningen i ett komplicerat system. Det är intressant att notera vilka effekter de justeringarna ger. De har slagit just mot tillväxtområdena i landet. När man går in i enskildheter i kostnadsutjämningssystemet kan visserligen vissa av de här förslagen anses motiverade. Andra förändringar som föreslås har ju blivit utsatta för en mycket massiv metodkritik av erfarna forskare. Nu har man byggt en komplicerad kostnadsutjämning som läggs ovanpå en mycket långtgående inkomstutjämning. Då har man inte beaktat att hög skattekraft också innebär högre kostnader för många av de kommunerna. Inkomsterna utjämnas medan kostnaderna, som åstadkommit den högre skattekraften, inte beaktas på samma sätt. Av den anledningen blir ett antal kommuner i tillväxtområdena förlorare. Kan det vara en sinkadus att just välskötta moderatstyrda kommuner görs till stora förlorare av den socialdemokratiska regeringen? Fru talman! Med det här inlägget har jag markerat att det är på tiden att vi så snart som möjligt upphäver det inomkommunala utjämningssystemet och ersätter det med ett annat som är grundat på de principer som vi har redovisat i den moderata motionen. Jag kan notera att i förhållande till föregående år finns det nu flera partier här i kammaren som redovisar mycket kritiska synpunkter på det inomkommunala utjämningssystemet. Därför tror jag att man kan ange en ganska klar prognos att det inte kommer att kunna fortleva särskilt länge till. Fru talman! Det har framgått att jag står bakom alla reservationer i finansutskottets betänkande som vi moderater har deltagit i, men för tids vinnande inskränker jag mig till att här yrka bifall till reservation 1 under mom. 1.

Fru talman! Låt mig börja med att yrka bifall till reservation 2. Med några års mellanrum splittras kommuner och landsting i Sverige. Statens hantering av det inomkommunala utjämningssystemet med upprepade justeringar genom utredningar, propositioner och utskottsbetänkanden leder till allvarliga motsättningar i landet. Det är lite som en krater som regelbundet återkommer med utbrott. Det goda målet med utjämningssystemet är att alla kommuner, landsting och regioner skall ha likvärdiga förutsättningar för sin verksamhet och service oberoende av skattekraft och opåverkbara strukturella kostnader. En invånare i Norrland skall inte få sämre kommunal service än en invånare i Västra Götaland bara för att avstånden är större t.ex. Vi kristdemokrater sluter helt upp bakom detta mål, men vi tycker att det är förödande att den senaste utredningen, propositionen och betänkandet om kommunal utjämning inte tar itu med de stora principiella problem och de skadliga effekter det nuvarande systemet har. Det stora problemet är enligt vår mening att utjämningen är inomkommunal snarare än utjämning i sig. Enligt nuvarande modell tvingas som bekant kommuner och landsting att inbördes skapa en utjämning genom att via staten slussa pengar mellan varandra. Det är strax under 22 miljarder som cirkulerar. Den inomkommunala utjämningen är rimligtvis ett brott mot grundlagens intention med den s.k. lokaliseringsprincipen. Denna princip innebär ju att en kommun äger rätt att ta ut skatt för att bedriva kommunal verksamhet inom sina gränser. Verksamhet får inte bedrivas i andra kommuner, och den kommunala skatten skall gå till den egna verksamheten för allmänhetens bästa. Till detta kommer att utjämningen är så långtgående att Pomperipossaeffekter och skäliga Pomperipossaaffekter uppstår. Det är väl känt att flera kommuner, inte minst i Stockholmsregionen som vi hört, hävdar att de förlorar mer i reda pengar vid företagsetablering på orten och vid ökade skatteintäkter på grund av den inomkommunala inkomstutjämningen. Det är en absurd konsekvens. Men regeringen och statsrådet förnekar det i propositionen. När kommunministern kallar det en skönhetsfläck visar han möjligen att han inte förstått vidden av utjämningssystemets skadliga effekter reellt, och inte minst mentalt. Nuvarande statsbidragssystem gynnar t.ex. ett passivt räknande av invånare. Det kan t.o.m. vara mer lönsamt för t.ex. en mindre högskoleort att jaga studenter för att få dem skrivna på studieorten än att aktivt verka för en ekonomisk tillväxt och näringslivsutveckling genom en förstklassig kommunal service. Den inomkommunala inkomstutjämningen innebär att kommuner och landsting som har en skattekraft under genomsnittet i riket får ett bidrag, medan de kommuner som har en skattekraft över genomsnittet får betala en avgift. Utjämningseffekten är närmast total och leder till det ovan beskrivna och absurda resultatet att det för vissa avgiftskommuner och eventuellt landsting/regioner inte lönar sig med tillväxt. Något som behöver uppmärksammas mer i den allmänna debatten är annars att statens generella statsbidrag till kommuner och landsting handlar om låt oss säga ca 80 miljarder kronor för 1999, dvs. ca 20 % av de totala inkomsterna. Till detta kommer skatteintäkterna på sammanlagt ca 310 miljarder. Detta betyder att det stridsäpple som med några års regelbundenhet splittrar Sverige, där län ställs mot län, landsting mot landsting, stad mot stad, storstad mot småstad och tätbebyggelse mot landsbygd handlar om enbart ca 5 % av de totala inkomsterna för kommuner och landsting. Detta förhållande skulle kunna ge fog för misstanken att regering och riksdag använder sig av maktmetoden att härska genom att söndra. Maktstrategin skulle vara att låta kommuner och landsting slåss om ca 5 % medan staten lite i skymundan reglerar den totala ekonomiska situationen genom att använda det generella statsbidraget som ett statsfinansiellt dragspel. När det påstods att ljuset släcks i Norrland, att Stockholm med förorter utarmas, att Stockholms sjuka får betala notan, att kommun x eller landsting y förlorar z miljoner kronor är det ett maktspel om 5 % av intäkterna. All uppmärksamhet koncentreras på dessa procent. Kommuner och landsting ser avundsjukt på varandra i stället för att måhända genomskåda maktspelet, om det nu är avsiktligt eller inte. Den romerske diktatorn Julius Caesar skulle ha blivit avundsjuk. Regeringen och riksdagens majoritet härskar genom att söndra med viktiga men marginella 5 % av kommuners och landstings inkomster. Kommunsektorn lever ju ofta på marginalen. Då vill jag fråga: Hur kan kommunministern, eller hur kan Sonia Karlsson, representant för regeringspartiet, försvara en sådan ordning? För närvarande finns det dessutom orimliga ingredienser i nuvarande kostnadsutjämningssystem. Tanken är att strukturella olikheter skall utjämnas, men inte förmågan till kommunal service och effektivitet. Den oöverblickbara standardkostnadsmetoden räknar i nuvarande tappning även in högst påverkbara faktorer. För landsting kan det gälla vårdkonsumtion, vilket leder till en underkompensation för de landsting som har icke tillgodosedda vårdbehov etc. En del för kommunerna opåverkbara faktorer som hyres-, löne och prisnivåer finns inte med i systemets uträkningar, medan andra, t.ex. glesbygdsfaktorn, finns. Till detta erkände utredningen öppet att väsentlig statistik saknas. Det gäller inte bara att man har utgått från Malmöhus på landstingssidan utan även t.ex. En professor som Ernst Jonsson vid företagsekonomiska institutionen på Stockholms universitet hävdar i sin granskning att utredningen helt enkelt misslyckats med sitt eget mål att lämna förslag om en utjämning av de kostnadsskillnader kommuner och landsting inte kan påverka. Detta har inte åtgärdats vare sig i propositionen eller utskottets betänkande. Ändå upprepas det i betänkandet som om det var ett faktum. För att kunna göra detta måste man nämligen klargöra i vilken utsträckning påverkbara kostnadsskillnader föreligger mellan kommunerna. Detta har enligt Jonsson utredningen inte "närmare gått in på". Med nuvarande förslag, som regeringen i princip antagit och friserat med t.ex. en i och för sig rimlig faktor för invandrarbarn/ungdomar, permanentas ett förslag som med professor Jonssons ord kritiserats som ett förslag som missgynnar kommuner som är föregångare i att ompröva och förnya verksamheten. Kommuner som släpar efter i besparings och effektivitetsarbetet belönas i stället med utökade bidrag. Mot denna bakgrund är det nödvändigt att den nya utredningen får i uppdrag att ta bort den inomkommunala utjämningen. Utjämningen mellan kommuner och landsting är rimligtvis en statlig angelägenhet. Det är den självklara tillämpningen av subsidiaritetsprincipen. Som nu är fallet är statsbidrags och utjämningssystemet ett megakollektivistiskt system, och det är kvävande. Starka tillväxtkommuner vet att egen tillväxt bestraffas av staten, eller också har man den mentala föreställningen. Först när hela Sverige lyfts ett snäpp får den enskilda tillväxtkommunen del av sitt eget bidrag till tillväxten. Detta i grunden såvitt jag förstår socialistiska synsätt att omfördela snöper expansion och tillväxt. Det är som att binda munnen till på oxen som tröskar. Kostnadsutjämningen måste också leva upp till sitt mål att utjämna kostnader för opåverkbara faktorer för att uppnå s.k. fiskal rättvisa. Nu känns den godtycklig. Allt för mycket saknas, och allt för mycket som kompenseras går i realiteten tillbaka på påverkbara faktorer. Nej, min uppmaning är: Våga ta med den nuvarande utredningens främsta och skarpaste kritiker i utredningen som kommer. Bemöt kritiken och integrera den konstruktivt. Nu verkar det som om ni låtsas som om kritiken inte finns. Hela omfördelningssystemet tycks vila på något slags raffinerad centralistisk härskarteknik från statens sida, medvetet eller omedvetet. Divide et impera. Härska genom att söndra!
Fru talman! Jag vill gratulera Per Landgren till hans anförande. Jag har tidigare genom åren varit med om olika ställningstaganden från kristdemokraterna i den här frågan. Sett mot den bakgrunden var det välgörande att höra Per Landgrens argumentation. Jag hoppas att den kommer att stå sig.

Fru talman! Ledamöter! Centerpartiet har som utgångspunkt att den enskilda människan har rätt att bo och leva där den personen själv vill. Den som tycker om fjällvärlden och har sin släkt och sina vänner där skall också ha rätt att bo i fjällvärlden. Den person som tycker att Sundbyberg är hans plats på jorden - se Sundbyberg och sedan dö, möt våren i Södertälje - skall ha rätt till det. En skåning som älskar slätten och ljuset över Österlen skall kunna bo där, och skärgårdsbon i Gryt skall kunna bo på sin ö. För att det här skall bli verklighet krävs en regionalpolitik och en näringspolitik som ger individuellt engagemang och entreprenörsvilja en chans. Men det krävs också att den kommunala servicen är någotsånär likvärdig i hela Sverige. Det skall finnas verktyg för äldreomsorg, för skola, för sjukvård, för kommunikationer och för individ och familjeomsorg i alla Sveriges kommuner. Basen för den kommunala servicen skall vara likvärdig över hela landet. Jag blir därför upprörd när man i Moderata samlingspartiet säger att det här systemet uppträder kontraproduktivt och hämmar tillväxten i kommuner. Hur skulle det slå mot tillväxten i de 210 kommuner i Sverige som i dagens läge tappar befolkning i en takt som vi hittills inte sett i det här landet om det här systemet inte fanns. Då skulle vi, höll jag på att säga, tömma Sverige på några timmar. Siste man släcker ljuset. Det är nödvändigt att det finns en någotsånär likvärdig kommunal service för att människor skall ha en chans att ens fundera över att bo kvar i de allra flesta byggnaderna i det här landet. Det är därför av djupt ideologiska och decentralistiska skäl som Centerpartiet anser att det skall finnas ett system för kommunal skatteutjämning. Det är också därför som vi faktiskt tycker att det i nuvarande läge finns skäl att acceptera vissa grundstrukturer i det föreliggande systemet. Vi har dock även en med Folkpartiet gemensam reservation om en förändring i syfte att förbättra detta system. Vad gäller kostnadsutjämningen vill jag anföra att det för att utjämningssystemet skall vara demokratiskt förankrat är viktigt att systemet baseras på mätbara och för kommuner och landsting opåverkbara faktorer som mäter strukturella kostnadsskillnader. Efter utjämning på grundval av dessa skall kommuner och landsting ha likvärdiga ekonomiska förutsättningar för att bedriva sin verksamhet. Utöver utredningens ursprungsförslag finns en faktor som ger kommunerna hjälp att bedriva en bra verksamhet för barn och ungdomar med utländsk bakgrund. Vi tycker att det är viktigt. Om problem uppstår i barndomen drabbar det människan själv men också hela kommunen och hela samhället i form av ökade kostnader. Centerpartiet tycker också att det är bra att faktorerna för byggkostnader och kallortstillägget behålls. Det är däremot sorgligt att regeringen i det här förslaget liksom när det gäller assistansersättning till pensionärer och förslaget om höjt högkostnadsskydd inte löser problemen för de handikappade. Frågan om kostnadsskillnader för personer som omfattas av lagen om stöd och service till funktionshindrade, LSS, är så stora att någon form av utjämning behövs, men något förslag finns inte med. Det har man inte orkat ta fram. Det innebär i sin tur stor återhållsamhet hos kommunerna, vilket i sin tur drabbar de handikappade i de enskilda fallen. Det beklagar vi djupt. Kommuner med hög befolkningsminskning drabbas av högre kostnader för att upprätthålla en anständig samhällsstruktur. Det borde därför ha införts en variabel för snabb befolkningsminskning genom en alternativregel vid minskningar om mer än 2 % under en tvåårsperiod. Centerpartiet anser också att höga kostnader för kollektivtrafiken bort kompenseras. Kommuner med fastboende befolkning på öar har en högre kostnad för mycket av den gemensamma samhällsservicen. Därför borde också en övariabel ha funnits med. Centerpartiet är också mycket tveksamt till om glesbygdens merkostnader för hälso och sjukvård verkligen fångas upp av det nuvarande systemet, men det kan kanske den aviserade gruppen fånga upp i fortsättningen. Vad gäller inkomstutjämning har vi tillsammans med Folkpartiet nämnt några huvudpunkter i vår gemensamma reservation. Det grundläggande syftet med utjämningssystemet skall bibehållas för att skattebetalare och andra i hela Sverige skall få en ungefär likvärdig service från kommuner och landsting. Vi har också sagt att systemet inte skall kompensera för skillnader i servicenivå. Kvalitet, effektivitet och avgiftssättning är sådant som hör hemma i den enskilda kommunen, och vi är mycket rädda om den kommunala självbestämmanderätten. Systemet skall baseras på för kommuner och landsting opåverkbara faktorer som mäter strukturella kostnadsskillnader. Den s.k. Pomperipossaeffekten i inkomstutjämningen är inte så stor som Per Landgren gör gällande. Den finns, men den måste ses i sitt sammanhang, inte isolerat från sitt underlag i den enskilda kommunen. Dock kan det i något enskilt fall finnas en Pomperipossaeffekt, och den skall självklart arbetas bort. Systemet måste i sin helhet bli enklare, genomskinligare och mer förutsägbart och tydligt för att få den nödvändiga demokratiska förankring som vi också tycker är viktig. Vad gäller det fortsatta uppföljnings och utredningsarbetet tycker vi, som sagt, att det är viktigt att utjämningssystemet finns kvar, men det skall förenklas och göras mer lättöverskådligt. Det nya systemet måste utgå från det lokala självstyret och den kommunala beskattningsrätten och självbestämmanderätten. Det är viktigt med grundläggande kommunal service i hela landet och stärkt kommunal självstyrelse. Jag måste därför bemöta Per Landgren på ett par punkter. Han säger att det i vissa kommuner är viktigare att jaga studenter på studieorterna än att jaga företag som skall skapa nya arbetstillfällen. Det uttalandet grundas på en felsyn. Studenter skall enligt förordning i dag skrivas på sin studieort, något som vi har kritiserat väldigt hårt. Vi tycker att man bör kunna fortsätta att vara skriven i sin hemkommun. Det skulle gynna stabiliteten i många av de kommuner som nu tappar invånare. Per Landgren säger också att systemet splittrar Sverige. Det är enligt min mening också fel. Grundläggande för det här systemet är tvärtom att hålla ihop Sverige, att se till att människor i olika delar av landet faktiskt får en något så när likvärdig service. Ett system som skulle ta bort de här möjligheterna skulle tvärtom splittra landet. Då skulle skillnaderna mellan tillväxtkommuner i dagens läge och utflyttningskommuner faktiskt bli enorma. Jag vänder mig också mot Per Landgrens syn på det generella statsanslaget som ett finansiellt dragspel. Det är faktiskt det generella statsanslaget som möjliggör för kommuner att ha anständigt utformad skola, vård och omsorg. Jag tycker att det är viktigt. Det är också därför som Centerpartiet har medverkat till att förstärka de generella anslagen till kommunerna och kommer att göra det också i fortsättningen. Jag förstår inte heller hur Per Landgren kan kritisera att glesbygdsfaktorn finns kvar. Denna faktor är viktig för de orter i Småortssverige som faktiskt vill överleva. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservationerna 7 och 12.
Fru talman! Jag finner med anledning av Lena Eks inlägg för min del anledning att understryka att det är en självklarhet att det behövs en kommunal skatteutjämning. Det råder enighet i den här kammaren om att man måste tillföra medel till kommuner som har otillräcklig skattekraft för sina uppgifter. Ju fler uppgifter som kommunerna har, desto större anspråk ställs ju på skattekrafts och kostnadsutjämningen. Det vore dock, Lena Ek, värdefullt om ni från Centerpartiet kunde motivera varför ni tycker att den skatteutjämningen skall skötas av andra kommuner. Varför skall man i strid med grundlagen ta resurser från en del av kommunerna i ett inomkommunalt utjämningssystem? Jag tycker att det borde kunna råda enighet om att skattekrafts och kostnadsutjämningen är en statlig uppgift. Vad gäller Pomperipossaeffekter tycker jag att man inte enbart skall fokusera på dessa. Det finns sådana i inkomstutjämningen för ca 20-25 kommuner, men det är enligt min mening lika allvarligt att om t.ex. en kommun som Bergs kommun i Jämtland, Markaryds kommun i Småland eller någon annan kommun med relativt låg skattekraft ökar sin relativa skattekraft, konfiskerar utjämningssystemet omedelbart den tillväxt som ligger över riksgenomsnittet. Kan Lena Ek ange någon rimlig förklaring till att man skall ha ett så tillväxtfientligt system? Det drabbar ju i slutändan hela landet.
Fru talman! Jag tycker inte att det är en statlig uppgift att utjämna skillnader mellan kommunerna. Jag tycker att det i vid mening skall ligga inom den kommunala sektorn. Jag tycker över huvud taget att den tendens som vi kunnat se på senare tid att överföra mer och mer ansvar till staten, att staten reglerar mer och mer av det som ligger inom den kommunala sektorn är förkastlig. Jag tycker att det solidaritetssystem som finns nu mellan kommuner i sin bärande grundtanke faktiskt är bra, även om systemet har skönhetsfläckar. Det är vidare så att ingen kommun i vårt land i längden förlorar på att öka sitt invånarantal. Det kan jag säga med stor säkerhet efter att ha arbetat i den kommunala sektorn just med dessa frågor under ganska lång tid. Det går att trixa med siffror, och man kan vända fram och tillbaka på statistik, men vid en jämförelse med effekterna av systemet som det fungerar i dess helhet finner jag att det påstående som Lennart Hedquist gör i sin replik är felaktigt.
Fru talman! Nej, det är inte ett felaktigt påstående jag kommer med. Till en del missuppfattar kanske Lena Ek mig. Låt oss ta exemplet Bergs kommun där befolkningen minskar. Kanske är det några arbetslösa individer i Bergs kommun som flyttar till en annan kommun. På grund därav stiger den relativa skattekraften i Bergs kommun. Man förlorar däremot pengar på att invånare flyttar därifrån. Den ökade skattekraft, som man naturligtvis är i stort behov av i Bergs kommun, konfiskeras av det inomkommunala utjämningssystemet. Därigenom har vi i dag ett utjämningssystem som motverkar ekonomisk tillväxt i hela landet och som drabbar inte minst kommuner med befolkningsminskning på det sätt som Lena Ek var inne på. Varför menar Lena Ek att det fungerade så dåligt när vi fram till 1996 hade ett statligt utjämningssystem? Det var ju 1996 som vi fick den inomkommunala skatteutjämningen, i strid med den svenska grundlagen. Om ni menar att man skall ha det så även i fortsättningen tycker jag att ni tillsammans med regeringen skall lägga fram ett förslag om en ändring av regeringsformen. Det är ju följden av en permanentning av nuvarande regler.
Fru talman! För det första finns det en stor majoritet i denna kammare som anser att det här inte är ett brott mot regeringsformen, så den diskussionen kan vi kanske lämna därhän. Dessutom finns det en stor majoritet bland de forskare och statsvetare som hanterar frågan. För det andra är det när det gäller Bergs kommun fel att säga att den kommunen förlorar på att arbetslösa flyttar ut från kommunen. En kommun tjänar på att arbetslösa flyttar ut. En kommun förlorar däremot alltid på en befolkningsminskning, oavsett om det är en arbetslös person eller en person som har arbete som flyttar ut. Så är det i längden och sett till systemet i dess helhet. Kanske skall man inte utgå från att varje arbetslös är en tung börda för skattebetalarna i respektive kommun. Så är det inte; där har vi också en felsyn.
Fru talman! Lena Ek hänvisar till att det finns en majoritet i riksdagen som hävdar att det inomkommunala utjämningssystemet inte är grundlagsstridigt men majoriteten i sig bevisar rimligtvis ingenting. Vad jag vill höra är en substantiell motivering utifrån grundläggande principer som den kommunala självstyrelsen, lokaliseringsprincipen och subsidiaritetsprincipen. Dessutom vill jag höra hur Lena Ek och senare statsrådet eller andra så att säga logiskt sammanhållet kommer till den slutsatsen. Vad gäller det generella statsbidraget och dess existens har jag ingalunda sagt att det till sin blotta existens är ett statsfinansiellt dragspel. Snarare är det fråga om riksdagens och majoritetens användning av det. Det skall alltså inte användas som ett dragspel. Det är det som är poängen. Naturligtvis gäller det att vara noga med vad man säger. Det gäller både för min del och för Lena Eks del. Såvitt jag vet har jag inte nämnt glesbygdsfaktorn. Att vi skulle vara mot den som ett kriterium för utjämning är något som jag inte alls känner igen. Jag förstår inte varifrån du har fått det.
Fru talman! Jag antecknade medan du pratade, Per! Du sade också att det här systemet missgynnar kommuner som effektiviserar. I dagens läge är det frånräknat tillfälliga effekter som försäljning av bolag och sådana saker. Jag är ganska säker på att det inte är 68 % av Sveriges kommuner som har slarvat och inte har en effektiv ekonomisk hantering och inte försöker göra något åt sin situation. Tvärtom tror jag att den absoluta merparten av Sveriges kommuner seriöst och ärligt försöker förbättra sin situation så gott det går. Det här skatteutjämningssystemet är inte utformat på ett sådant sätt att det gynnar kommuner som går back och att det ensidigt missgynnar kommuner som går med plus. De här faktorerna skär igenom systemet på ett helt annat sätt så den sortens slutsatser kan inte dras.
Fru talman! Bara det faktum att det möjligen skulle kunna förekomma kräver att det utreds och att den kritik som ändå existerar bemöts, eller hur? Det är ju detta som det är fråga om. Jag insinuerar inte att ett visst antal procent gör detta, utan om kritiken/möjligheterna finns finns det förmodligen brister i systemet. Naturligtvis bör man granska om det är så. Där har vi en väldig skillnad. Det räcker alltså inte att anteckna utifrån ett tal, utan det får sättas in i sitt sammanhang.
Fru talman! Jag måste nog ändå ta på ganska stort allvar det som Kristdemokraternas ledamot säger i debatten; ärligheten bjuder mig att göra det. Visst finns det saker som behöver förbättras i det här systemet. Det är alldeles självklart att det är så. Få system på denna jord är ofelbara. Men den grundläggande principen, att kommunerna solidariskt tar ett ansvar för att det finns en grundläggande, likvärdig service över hela landet, är otroligt viktig för oss i Centerpartiet. Vi värnar om de små orterna - om att de skall ha en möjlighet till tillväxt och om att människor skall ha en möjlighet att bo kvar. Det decentraliserade samhälle som vi ser kräver i dagens läge, när regionalpolitiken - som jag nämnde i början av mitt huvudanförande - inte fungerar - att det, av rättviseskäl finns ett utjämningssystem för barnfamiljer, för äldre, för handikappade och för sjuka. Det är de som enligt min mening går först.

Fru talman! En väldigt viktig del av det som människor uppfattar som sin välfärd både organiseras och, framför allt, finansieras av kommuner och landsting. Vi folkpartister tycker, inte helt obekant, att en mycket större del av de här verksamheterna skulle kunna organiseras på andra sätt av föreningar, företag och andra. Men finansieringen och kontrollen skall ske från kommuner och landsting. Det tycker vi är mycket viktigt. Det gäller då skolan för barn och ungdomar, barnomsorgen, förskolan, äldreomsorgen, äldreboendet och sjukvården. Allt det här är otroligt viktiga delar av livskvaliteten liksom människors förutsättningar för framtiden. Kommunernas verksamhet handlar faktiskt också om sådant som gator och vägar. Människor skall kunna komma fram. Vidare gäller det kollektivtrafik och olika typer av individuellt stöd till människor. Vi tycker att det är bra att alla de här frågorna sköts ute på lokal nivå. Närhetsprincipen hyllar vi folkpartister. Hur kommunerna och andra som sköter de här verksamheterna gör det avgör otroligt mycket för människor. Avgörande är hur duktig man är när det gäller att använda skattepengarna. Det gäller då vilken verksamhet man väljer att bedriva, hur den finansieras och hur det hela går till. De här förutsättningarna skiljer sig från kommun till kommun. Det är det som är själva grundorsaken till att vi behöver ett system som gör det möjligt att ha en bra grundservice runtom i hela vårt land, oberoende av vilken sorts människor som bor där eller hur många som bor där. Detta är också grunden till att vi folkpartister har stött att man har sådana här system och till att vi i tidigare sammanhang i stora drag har varit med och stött införandet av det här systemet. Som bekant har vi också en del invändningar mot utformningen av det här systemet. När vi för några år sedan tog det nya kostnads och intäktsutjämningssystemet var det många som varnade och sade att det var för invecklat, att det fanns metodproblem osv. men vi sade: Vi gör det här i alla fall. Vi hade ett antal förslag om hur systemet kunde förbättras. Vi tyckte att systemet skulle införas och att en kommitté skulle tillsättas för att utveckla systemet ytterligare. Kristdemokraternas nya och Moderaternas gamla kritik, att systemet är grundlagsvidrigt, tycker jag är lite konstig. Det är ju inte bara så att det i denna kammare finns en majoritet som anser att det inte är grundlagsstridigt. Även Lagrådet, som Lena Ek påpekade, och olika typer av statsvetare, forskare och jurister gör en annan bedömning. Kristdemokrater och moderater kan självklart tycka att detta strider mot grundlagen men därifrån är det ändå ett litet steg till att hävda att det verkligen är grundlagsvidrigt, särskilt som andra faktiskt gör en annan bedömning. Jag tycker inte att vi har någon anledning att ta lättare på Lagrådets utslag i den här frågan än vad vi försöker göra i andra frågor. Fru talman! Det har förts mycket diskussioner om enstaka punkter både i kostnadsutjämningen och i inkomstutjämningen. Men det grundläggande problemet tycker vi i Folkpartiet mer och mer blir att systemet är för invecklat. Det är för många faktorer. Genom att man först har en inkomstutjämning för sig och sedan en kostnadsutjämning för sig med väldigt många olika faktorer blir systemet icke överskådligt, icke genomskinligt. Det har blivit mer krångligt med tiden. Många kommuner får skicka i väg pengar i inkomstutjämningen och får sedan tillbaka i kostnadsutjämningen på ett sätt som gör att nettot kanske blir väldigt litet. Det blir ett väldigt stort system för väldigt lite utjämning. Jag kan ta ett konkret exempel. Vi i Folkpartiet har försökt räkna lite på det här, och i vår motion visar vi hur det ser ut för ett antal olika kommuner. Kiruna kommun kommer ut nästan på noll i det här systemet, men man har ändå ganska stora summor som man både skickar i väg och får tillbaka. När detta dessutom är väldigt svåröverskådligt och svårt att förutsäga för kommunen är det förstås en negativ faktor i sig, även om alltihop slutar på noll. Detta tycker vi är ett argument i sig. Man brukar skoja och säga att det bara finns fem personer här i landet som förstår systemet fullt ut. Jag tycker mig förstå att inte ens dessa riktigt kan klargöra hur systemet fungerar, och det är naturligtvis helt oacceptabelt. Fru talman! Genom att systemet är svåröverskådligt, genom att man inte riktigt vet varför man får pengar eller skickar i väg pengar, får det också brister i legitimitet hos medborgarna. Det är också mycket allvarligt, och det är allvarligt att systemet inte är förutsägbart. Jag tycker att den offentliga utfrågning som finansutskottet hade visade väldigt tydligt på legitimitetsproblemen och bristerna i genomskinlighet. De olika forskare som deltog hade nämligen helt olika tolkning av vilka effekter systemet hade och helt olika uppfattning om vad som egentligen hände när man ändrade olika faktorer osv. Protokollet från denna utfrågning finns som bilaga i det här betänkandet. Jag tycker att det är läsvärt som argument för varför man behöver göra en kraftig omarbetning av systemet. Fru talman! När jag började på Handelshögskolans första statistikkurs fick jag lära mig att man med hjälp av regressionsanalys kunde visa att det vid sekelskiftet förelåg ett väldigt tydligt samband mellan antalet storkar i Skåne och antalet födda barn. Därmed kunde man med hjälp av regressionsanalys bevisa att det var storkarna som kom med barnen. Nu vet vi trots allt, i alla fall de flesta av oss, att barn kommer till på ett helt annat sätt, men det gick att visa att det fanns ett klart statistiskt samband. Detta statistiska samband var en tredje faktor: När det var goda skördeår kom det mycket storkar, och när det var goda skördeår tyckte bönderna också att de hade råd eller lust, inte vet jag, att skaffa fler barn. Alltså fanns det ett samband mellan storkarnas närvaro och barnen, men det var inte ett direkt utan ett indirekt samband. Vad vill jag då ha sagt med det här? Jo, att metodbristerna i detta system inte kommer tillräckligt mycket i fokus. Det finns tyvärr alltför mycket av storksamband i kostnadsutjämningen. Jag tycker att det är mycket viktigt att man nu arbetar vidare med systemet och verkligen arbetar med metodfrågorna så att man ser de äkta orsakssambanden och inte statistiska skensamband. Sedan kan nämligen de här skenbart samvarierande faktorerna börja ändra sig åt var sitt håll, och då blir utslaget helt felaktigt. Fru talman! Målet för detta system, såsom det anges i propositionen och såsom det angavs när systemet infördes, är att man skall ha likvärdiga möjligheter att bedriva sin verksamhet. Man skall dock inte kompenseras för servicenivå, avgift, kvalitet osv., utan det skall vara de opåverkbara och mätbara faktorerna som används. Vi liberaler ställer fullt ut upp på de målen. Men det system som vi har i dag fyller inte de målen. Det är inte bara de opåverkbara kostnaderna man kompenserar för, utan servicenivå, avgiftssättning, kvalitet osv. kommer in i det hela. Eftersom man har för många faktorer som så att säga går i kors blir inte resultatet att man uppfyller systemets mål. Vi var förespråkare för att systemet infördes. Vi ville ha en del justeringar, men nu tycker vi att man måste dra slutsatsen att systemet måste omarbetas mycket mer i grunden.

Ett exempel på ett område där vi tycker att man kan hitta andra lösningar är de rent regionalpolitiska insatserna, som vi anser skall vara statliga. I de flesta fall skall den typ av tillväxtarbete som behövs inte lösas av kommunerna, och därför skall detta inte heller ingå i det kommunala utjämningssystemet. Det tror vi också är en metod att renodla och se till att dessa stöd synligt ligger utanför. Med det, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 12, även om jag givetvis står bakom övriga reservationer som jag har undertecknat.
Fru talman! Jag lyssnade uppmärksamt på vad Karin Pilsäter sade och kom då att tänka på att även om en majoritet nu skulle anse att det är storkarna som kommer med barnen kan man fråga sig om den majoriteten har rätt. Det för mig in på grundlagsfrågan, eftersom det har åberopats att detta inte är grundlagsstridigt eftersom en majoritet i riksdagen säger det. Vi hade ju ett lagråd som konstaterade att detta var grundlagsstridigt. Vi fick därefter en ny lagrådsprövning, sedan regeringen hade gjort en teknisk manöver, och det lagrådet hänvisade till att regeringen skulle utse en utredning som skulle utreda den kommunala självstyrelsens grundlagsskydd, vilket man såg med tillfredsställelse mot bakgrund av det här förslaget. Sedan hänvisade man till konstitutionell praxis som hade uppstått i frågan. Då kan man fråga Karin Pilsäter om det verkligen är Folkpartiets mening att konstitutionell praxis, när man har en modern grundlag, skall gälla framför regeringsformens lydelse. Är det så att Folkpartiet anser att det skall vara inomkommunal utjämning måste det faktiskt bli Folkpartiets linje att man också skall ändra grundlagen. Det tycker jag dock vore en mycket allvarlig sak. Då är det bättre att göra såsom Karin Pilsäter var inne på i slutet av anförandet, nämligen att ersätta det här systemet med någonting riktigare.
Fru talman! Till skillnad från barnalstring, som man faktiskt vetenskapligt entydigt kan visa hur det går till, finns det inget entydigt vetenskapligt bevis för exakt hur en grundlag skall tolkas. Det är det som gör att man måste se olika på de två frågorna. I övrigt har, såvitt jag känner till, en sådan utredning också lagt fram ett förslag om dessa förändringar. Med stöd i sin juridiska expertis och sitt kunnande menar utredarna att detta visserligen inte är grundlagsstridigt men att man för tydlighetens skull skall ändra. Jag är personligen inte närmare insatt i vart denna utredning har tagit vägen nu eller på vilket sätt det arbetet fortskrider, men vår ledamot i utredningen förordade att man skulle göra en sådan förändring.
Fru talman! Det visar om något att man förstår att grundlagens lydelse i dag egentligen inte går att tolka på något annat sätt än att det system som vi nu har infört är grundlagsstridigt. Man kan som sagt hänvisa till konstitutionell praxis, men det innebär att man har ett system som strider mot den svenska regeringsformens lydelse, och det är ett mycket otillfredsställande förhållande. Men det är naturligtvis minst lika otillfredsställande att man har ett system som kväver ekonomisk tillväxt i landet. Såvitt jag kan förstå av Karin Pilsäter och av det Folkpartiet har sagt i andra sammanhang är ni väl inne på att man måste ändra på de delarna i systemet. En sak till vill jag säga till Karin Pilsäter. Hon nämnde att kommunerna skulle ha likvärdiga möjligheter. Det är en glidning som är mycket farlig och som leder till något annat. Kommunerna skall möjligen ha likvärdiga förutsättningar.
Fru talman! Jag måste erkänna att jag inte riktigt har klart för mig vari skillnaden mellan "förutsättningar" och "möjligheter" ligger. Men om det är en sådan allvarlig skillnad skall jag genast rätta mig och säga att jag givetvis anser att det skall vara likvärdiga förutsättningar. Jag uppfattade "möjligheter" som en synonym till detta ord som inte alls innebar någon skillnad. I övrigt är det vi vill ha ett system som är tydligt, som är funktionellt och som människor kan tycka att de kan förutse effekterna av. För oss är inte poängen riktigt om det är ett mellankommunalt system eller inte. Såvitt jag kan bedöma - jag är ekonom och inte jurist - anser de allra flesta bedömare, även om moderater och kristdemokrater inte gör det, att det system som vi har nu är fullt förenligt med befintlig grundlag. Men utredningen har lagt fram sitt förslag för tydlighets skull eller för att man inte hela tiden skall fastna i de här diskussionerna. Jag tycker att Lennart Hedquist och moderaterna samt kristdemokraterna borde lägga ned lite mer krut på att i sak förklara vad de är ute efter och vad det skulle få för effekter, exempelvis för mycket fattiga storstadskommuner och för människorna där, om man genomför den typ av system som ni vill ha. Såvitt jag kan bedöma skulle det innebära ganska stora och växande klyftor i regionerna såsom de ser ut i dag. Det är stora skillnader mellan kommuner som ligger nära varandra. Det tycker jag vore en olycklig utveckling. Jag tycker att det vore bättre om moderaterna koncentrerade sig lite på att lösa verklighetens problem.

Fru talman! Först vill jag säga till Karin Pilsäter att det var precis som hon sade när det gäller grundlagen. Jag satt i den kommittén, och det var för tydlighets skull man lade fram förslaget. Men det är inte grundlagsstridigt. Det är helt rätt det du säger. Jag vill också konstatera att det är mycket positivt att, förutom socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, som står bakom det här betänkandet, Folkpartiet så tydligt talar om vikten just av att alla kommuner skall ges likvärdiga möjligheter och förutsättningar. Fru talman! Ibland rörs det upp så mycket damm i diskussionen om utjämningssystemet att det skymmer sikten för att det är just utjämning som är själva syftet. Det handlar, precis som det har sagts alldeles nyss, om likvärdiga förutsättningar för alla kommuner och landsting. Det handlar om att alla invånare i Sverige - från norr till söder - skall få en bra skola, vård och omsorg. För det behövs en rättvis fördelning av landets tillväxt. Och då måste vi ha en utjämning mellan kommunerna och landstingen. Detta är inget hot mot den kommunala självstyrelsen. Tvärtom är det så att ett väl fungerande utjämningssystem hjälper till att upprätthålla den kommunala självstyrelsen. Det är det som är bakgrunden till att systemet skall omfatta alla kommuner och landsting. Precis som sagts skall vi nu ta ställning till en del förbättringar i utjämningssystemet. De största förändringarna gäller individ och familjeomsorg, hälsooch sjukvård samt kollektivtrafiken. Dessutom får kommuner med många invandrare ett bättre stöd för sitt arbete med integration. Som så ofta förr går Per Landgren och kristdemokraterna i armkrok med moderaterna. Men jag hade inte trott att Per Landgren så hårdnackat skulle yrka avslag på förslaget. Lennart Hedquists gratulation och omfamning av Per Landgren borde vara en tankeställare. Men såvitt jag förstod blev Landgren förtjust. Inte blir det bättre sjukvård på det här viset, Per Landgren! Ni talar så väl om sjukvården, men sedan har ni bara luft i plånboken. Och att sabotera förbättringarna i utjämningssystemet är precis motsatsen till den solidaritet som ni talar om i högtidliga stunder. Per Landgren talade också om Julius Caesar. Jag tror att när besvikna kommuninvånare får klart för sig att de kristdemokratiska förslagen är nästan lika negativa som de moderata förslagen kommer de att säga till Per Landgren: Även du min Brutus. Att sedan Lennart Hedquist står där som den ståndaktige tennsoldaten och säger nej är bara vad jag hade väntat. Men vad händer vid den frysning av inkomstutjämningen vid 100 % som ni föreslår? Jo, det är att kommuner med svag skattekraft och låg tillväxt får mindre pengar, samtidigt som kommuner med hög tillväxt och stor skattekraft får mera pengar. Resultatet blir ökade inkomstklyftor mellan kommunerna. Resultatet blir alltså sämre utjämning och sämre rättvisa. Jag måste också ta upp det som Lennart Hedquist sade om Bergs kommun och de övriga han räknade upp. Ja, det är så att om man har en tillväxttakt över riksgenomsnittet får man inte behålla tillväxten. Man kan få större avgift eller mindre bidrag. Det ligger i den långtgående utjämningen. Det har föreslagits att vi skulle sänka inkomstutjämningen till 80 % eller 90 %. Skulle man sänka den till 80 % skulle Bergs kommun förlora 5 800 000 kr. Skulle man sänka till 90 % skulle de förlora nästan 2 miljoner. Det gäller för alla de kommuner som Lennart Hedquist räknade upp. De får ett positivt utfall. Nu har det förts en stor diskussion om grundlagen, men jag måste ändå ta upp den frågan. Kan vi verkligen ta Lennart Hedquist på allvar när det gäller grundlagen? Som vanligt tycker jag att Lennart Hedquist har ovanligt svaga argument i grundlagsfrågan. Här står han nu i riksdagens talarstol och föreslår att riksdagen skall behålla det nuvarande utjämningssystemet under en övergångstid. Men det är ju värre än så, för om han har rätt i att det nuvarande utjämningssystemet är ett brott mot grundlagen gör han sig ju till medbrottsling genom att yrka att systemet skall behållas under en övergångstid. Om Lennart Hedquist tror på det han säger, att utjämningssystemet strider mot grundlagen, varför kräver då inte Lennart Hedquist att det skall rivas upp och avskaffas så fort som möjligt? Varför har inte Lennart Hedquist större respekt för grundlagen än så? För egen del vill jag erinra om att frågan om systemets grundlagsenlighet prövades såväl av Lagrådet, som Lena Ek sade, och av konstitutionsutskottet år 1995 i samband med att systemet infördes. Riksdagens ställningstagande till det nuvarande utjämningssystemet föregicks vidare av ett omfattande utredningsarbete. Utskottet har vid ett flertal tillfällen under den mellanliggande tiden uttalat sig med anledning av likartade motionskrav. I sitt betänkande våren 1996 anförde utskottet: "Finansutskottet anser för sin del att systemets grundlagsenlighet är ställd utom allt tvivel. Finansutskottet delar konstitutionsutskottets syn att någon omprövning av det nuvarande statsbidragssystemet från konstitutionella utgångspunkter inte behövs." Utskottet gör fortfarande samma bedömning. Flera motioner tar upp glesbygdsproblem och befolkningsminskning. Finansutskottet pekar på att regeringens förslag innebär klara förbättringar för kommuner som har sådana problem. Utskottet erinrar också om den delegation som aviseras av regeringen och som bl.a. skall lämna förslag till förändringar av olika faktorer i kostnadsutjämningen. I propositionen framhålls särskilt att frågan om befolkningsförändringarnas konsekvenser för den kommunala verksamheten skall behandlas med förtur. Jag säger det särskilt till Lena Ek. Även frågan om hur merkostnaderna för hälso och sjukvård i storstadsregioner och i glesbygd skall beaktas på ett rimligt sätt skall övervägas. Frågan om en nationell utjämning av kostnadsskillnaderna för personer med funktionshinder tas upp i flera motioner. Vi anser i likhet med regeringen och Utjämningsutredningen att denna utjämning inte bör ske inom ramen för utjämningssystemet. Men regeringen arbetar vidare för att se om vi kan klara detta problem med hjälp av ett särskilt statsbidrag. Kristdemokraterna förs fram att inkomstutjämningen bör sänkas. Olika nivåer föreslås, 90 %, 80 % och 75 %. Jag hänvisade till detta tidigare. I motionerna hänvisas också till den s.k. Pomperipossaeffekten. Enligt utskottets uppfattning är inkomstutjämningen den kanske viktigaste enskilda faktorn för att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan kommunerna. Genom inkomstutjämningen får också alla kommuner och landsting del av den samlade tillväxten i landet. Utskottet vill understryka att syftet med inkomstutjämningen är att utjämna mellankommunala skillnader i skattekraft. Att sänka inkomstutjämningen, som föreslås i motionerna, skulle vara mycket negativt för en rättvis fördelning. Regeringen har aviserat att man skall fortsätta att se över utredningsarbetet om inkomstutjämningen. Utskottet tycker att det är naturligt att det sker ett utvecklings och utredningsarbete i syfte att förbättra systemet men att utformningen av inkomstutjämningen bör ligga fast. Det finns enligt utskottet anledning att lyfta fram det samband som finns mellan kommunindelningen i storstadsområdena och behovet av att utjämna skatteinkomsterna. En storstadsregion har i stor utsträckning en gemensam arbets och bostadsmarknad. Den stora spännvidd som i dag finns mellan skatteunderlaget i olika kommuner förklaras bl.a. av den stora koncentrationen av höginkomsttagare i vissa förortskommuner. I centralkommuner som Stockholms, Göteborgs och Malmös kommuner finns motsvarande kategori höginkomsttagare men också en stor andel invånare med lägre inkomst. En utjämning av inkomsterna sker i dessa fall genom inomkommunal utjämning. På motsvarande sätt sker en omfattande inomkommunal utjämning i flertalet kommuner. Utskottet vill med det anförda påpeka att skillnaden i skattekraft mellan vissa förortskommuner och övriga kommuner - och därmed förutsättningarna att bedriva kommunal verksamhet - till en mycket betydande del förklaras enbart av kommunindelningen. Dessa förhållanden måste givetvis enligt utskottet beaktas i samband med att inkomstutjämningen övervägs. En fråga som fått stor uppmärksamhet i debatten - och som även har tagits upp i dag - om inkomstutjämningen är i vad mån det kan uppstå negativa marginaleffekter i form av att kommunernas skatteinkomster efter inkomstutjämning minskar när deras skatteunderlag ökar - populärt kallad Pomperipossaeffekt. Detta fick vi i utskottet anledning att särskilt diskutera - som Karin Pilsäter sade - när vi den 18 mars hade en offentlig utfrågning om det kommunala utjämningssystemet. LO-ekonomen Mats Morin kunde då mycket tydligt visa att, visst, teoretiskt kan en sådan effekt uppstå under två bestämda förutsättningar. För det första måste kommunen ha en skattesats som är betydligt lägre än genomsnittet. För det andra måste kommunens eget skatteunderlag öka mycket kraftigt i förhållande till utvecklingen av skatteunderlaget i riket. Mats Morins slutsats var att det var orealistiskt att en Pomperipossaeffekt skulle uppstå. Erfarenheterna under det nuvarande utjämningssystemet visar att ingen kommun ännu har uppfyllt detta andra villkor och att det således inte har förekommit någon s.k. Pomperipossaeffekt. I motionerna "Pomperipossaeffekter" av detta slag. Det rör sig dock om en sammanblandning av olika argument, där man ibland tycks använda uttrycket "Pomperipossaeffekt" som en kritik mot själva utjämningsinslaget i inkomstutjämningen. I motioner från Moderaterna framförs att man vill ha ett helt nytt, statligt utjämningssystem. I Folkpartiet vill man både sänka inkomstutjämningen men också minska antalet faktorer. Även Kristdemokraterna vill ha stora förändringar och har nu krävt ett statligt system. Centerpartiet anser att ett nytt system måste utvecklas med enklare regler. I motion Fi39, s, framförs att delegationen bör pröva hur en för utjämningssystemet gemensam integrationsfaktor kan utformas samt överväga grunderna för byggkostnadsfaktorn. Utskottet anser att de grundläggande principerna för systemet bör ligga kvar oförändrade. Utskottet anser också att regeringens förslag innebär viktiga förbättringar i det kommunala utjämningssystemet. Utskottet kan inte ställa sig bakom kraven i motionerna från Moderaterna och Kristdemokraterna att övergå till ett statligt finansierat utjämningssystem. Några av de viktigaste motiven för övergången till det nuvarande systemet fr.o.m. 1996 var att samtliga kommuner och landsting skulle omfattas av utjämningen och att generella ekonomiska regleringar mellan staten och kommunsektorn enligt den s.k. finansieringsprincipen skulle kunna ske via det generella statsbidraget. I flera motioner - och det har även skett i dag - tas frågan om ett enklare och mer lättöverskådligt system upp. Enligt utskottets uppfattning måste en avvägning göras mellan enkelhet och graden av träffsäkerhet. Utskottet vill också erinra om att förslag att lyfta ut vissa delar eller verksamheter hittills har mötts av kraftiga invändningar från enskilda kommuner och landsting. Som jag tidigare nämnt avser regeringen att tillsätta en delegation som fortlöpande skall följa upp utjämningssystemet och kontinuerligt utvärdera de enskilda delarnas träffsäkerhet samt lämna förslag till förändringar av olika faktorer i kostnadsutjämningen. Möjligheterna att förenkla systemet skall också övervägas i det fortsatta utredningsarbetet. I motion Fi42 från Kristdemokraterna hävdas att utifrån ett Stockholmsperspektiv har de förändringar som skett efter remissomgången endast på papperet förbättrat läget något. Utskottet kan konstatera att i själva verket får 21 av de 26 kommunerna i Stockholms län ett förbättrat utfall och två kommuner ett oförändrat utfall i jämförelse med utredningens förslag. I motionen anges också felaktiga uppgifter angående förändringarna för kollektivtrafiken i Stockholms läns landsting. Det handlar enligt regeringens förslag om ett försämrat utfall på ca 180 miljoner kronor och inte som uppges i motionen 640 miljoner kronor. Utskottet har också behandlat ett antal förslag som har förts fram av företrädare för de borgerliga partierna som i vid mening gäller samspelet mellan den kommunala sektorn och privat näringsverksamhet. Bl.a. framförs kravet om en halvering av den kommunala bolagssektorn i två motioner från Folkpartiet. Finansutskottet vill peka på att i den handlingsplan för att förenkla och förbättra villkoren för främst små företag som regeringen presenterade i december 1998 ingår att åstadkomma klarare regler mellan kommuner, landsting och små företag. Ett inslag i detta är den verksamhet som det s.k. Konkurrensrådet bedriver. Det bör också understrykas att ett samarbete inletts mellan Näringsdepartementet och de två kommunförbunden med att utforma en långsiktig konkurrenspolicy och att reglerna för offentlig upphandling är föremål för översyn. Finansutskottet anser att kommuner och landsting inom ramen för nuvarande regelsystem skall ha frihet att organisera sin verksamhet utifrån de lokala förutsättningar som råder. Enligt utskottets uppfattning fungerar den nuvarande ordningen i de allra flesta fall på ett tillfredsställande sätt. Slutligen måste jag ställa en fråga till Karin Pilsäter. Anser Karin Pilsäter att ert förslag i motion A811 av Lars Leijonborg m.fl. att halvera den kommunala bolagssektorn till år 2000 är ett seriöst förslag? Att riksdagen skulle fatta beslut om att tvinga kommunerna att på mycket kort tid avveckla hälften av den kommunala bolagssektorn är ett drastiskt förslag med stora negativa konsekvenser. För det första skulle det innebära en brutal begränsning i den kommunala självstyrelsen. För det andra skulle det innebära stora olägenheter och betydande kostnader att på en så extremt kort tid genomföra en så omfattande omorganisation. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till hemställan i finansutskottets betänkande i alla dess delar samt avslag på reservationerna.
Fru talman! Först om LO-ekonomen Mats Morin. Han hade gjort en helt egen definition av Pomperipossaeffekten, som ju inte delas av någon som diskuterar kommunal ekonomi. Hans definition väckte en viss munterhet bland den samlade expertisen. Att sedan socialdemokraterna i finansutskottet har mage att referera denna erbarmliga skrivning gör mig närmast beklämd. Får jag sedan säga att Sonia Karlsson aldrig kan komma ifrån att dagens utjämningssystem strider mot den svenska grundlagens lydelse. Det är bara att konsultera grundlagsexperter på den punkten. Sedan kan man hänvisa till konstitutionell praxis, som ni tydligen verkar vara förtjusta i att göra. Saken blir inte bättre av att ni citerar era egna skrivningar från konstitutionsutskottet och finansutskottet. Så kan man inte föra en debatt i de frågorna. Sedan vill jag säga till Sonia Karlsson att vi i vår motion inte har föreslagit någon sänkning av utjämningsgraden. Vi har föreslagit att när lågskattekommuner som Berg, Markaryd, Bjurholm eller andra ökar sin relativa skattekraft utöver riksgenomsnittet skall den inte konfiskeras av systemet på sätt som görs nu. Det innebär att de kommuner som vi räknat upp som exempel i vår motion alla skulle få ett nettotillskott. Men det kanske inte är det viktigaste, utan det viktigaste är att de ser att när de får ekonomisk tillväxt får de till skillnad från nu behålla de pengarna. Det ligger i hela landets intresse.
Fru talman! Det är inte första gången som Lennart Hedquist och jag debatterar frågan om utjämningssystemet och grundlagsenligheten. Vi gjorde det både i december 1996 och i december 1997. I dag är det tredje gången. Jag vet att Lennart Hedquist i maj passade på att debattera det mot vice ordföranden i konstitutionsutskottet. Men det är fortfarande så att utjämningssystemet inte strider mot grundlagen, vilket också kommittén om den kommunala självstyrelsens grundlagsskydd, där både Lennart Hedquist och jag var med, konstaterade. Däremot menade kommittén att ett förtydligande i regeringsformen skulle kunna skapa en sådan klarhet att sådana här diskussioner som Lennart Hedquist nu för skulle kunna undvikas. Men jag har inget emot att år efter år debattera med Lennart Hedquist denna fråga. Men det är inte grundlagsstridigt. Eftersom den offentliga utfrågningen är med som en bilaga till finansutskottets betänkande förutsätter jag att vi både kan nämna vad som sades och vilka som sade saker. Det var inte så att man skrattade åt det Mats Morin sade om Pomperipossaeffekten och inte trodde på den. Däremot vet jag att Lennart Hedquist inte trodde på det, men det är en helt annan sak.
Fru talman! Jag hann tala med en hel del med de närvarande efter seminariet, och alla häpnade över hans uträkning och definition av Pomperipossaeffekten. Men så gjorde tydligen inte socialdemokraterna. I vilken mån man hade beställt den här utredningen vet jag inte, men man hade tydligen försökt använda den i olika sammanhang. Pomperipossaeffekten finns ju, och den drabbar väldigt många kommuner redan i dag. Men jag tycker inte att det enbart är den som man skall fokusera kring, utan lika mycket hur tillväxtfientligt systemet är för alla kommuner. Jag har åskådliggjort det med Bergs kommun, Bjurholms kommun eller andra som haft en ekonomisk tillväxt och där systemet har konfiskerat hela den ekonomiska tillväxten, trots att det är fråga om fattiga kommuner. Sedan är det så, Sonia Karlsson, att utredningen förde fram den konstitutionella praxisen. Den kunde konstatera att systemet med grundlagens lydelse strider mot grundlagen. För att klara ut det föreslog kommitténs majoritet att man skulle ändra i grundlagen, men det har den socialdemokratiska regeringen dessbättre inte föreslagit att man skall göra. Det är möjligen, kan man hoppas på, därför att man inser att vi inte kan leva med det här systemet, som är grundlagsvidrigt och tillväxtfientligt.
Fru talman! I stället, Lennart Hedquist, är det precis tvärtom. Varför regeringen inte har behövt lägga fram något förslag är för att systemet inte strider mot grundlagen. Det är därför man inte behövt lägga fram något förslag. Precis som sagts här tidigare är Moderaterna och Kristdemokraterna ganska isolerade i den här frågan som påstår att systemet strider mot grundlagen. Det gör det alltså inte. Sedan tycker jag inte att Lennart Hedquist skall blanda bort korten och sätta likhetstecken mellan Pomperipossaeffekten och själva utjämningsinslaget i systemet. Det är precis det Lennart Hedquist försöker. Det är inte bara så att det sades på den offentliga utfrågningen, utan även i utskottets betänkande och i propositionen framstår det mycket tydligt att det inte har inträffat. Många talar om det, men det har inte inträffat, Lennart Hedquist. Däremot sägs det nu, för att man inte skall gå och befara att det skall inträffa, att regeringen skall titta på det här. För att inte behöva ens misstänka några marginaleffekter skall man utreda det vidare. Men som sagt: Pomperipossaeffekten finns inte, inte ens när Lennart Hedquist försöker att virvla upp damm att den skulle finnas någonstans där inne.

Fru talman, kolleger och ni som lyssnar! Sonia Karlsson kallade mig tidigare i debatten för Brutus; detta efter det att jag hade jämställt den maktstrategi som möjligtvis kan ligga bakom statens beslut om att ha en inomkommunal skatteutjämning där 22 miljarder kronor, alltså 5 % av 100 %, skall dirigeras/slussas mellan kommunerna. Nu är det så, Sonia Karlsson, att Brutus var en frihetshjälte. Han hade Cassius, Cato d.y., Cicero m.fl. vid sin sida. Jag tycker inte att parallellen får dras så långt som till vad Brutus m.fl. gjorde med Caesar. Men om det gäller att ta livet av en caesariansk maktstrategi har jag alls inget emot att bli kallad Brutus. Då får jag kanske se Lennart Hedquist som Cato d.y. eller något liknande. Detta med att gå i armkrok med moderaterna, eller vem det nu vara må, är inget fel i sig. Det måste ju vara utifrån saken som man bedömer. Det får mig att tänka på en annan gammal sentens som finns i Lidners grammatik - dock travesterat här - och det är att Sonia hellre tycks följa socialdemokratin än sanningen - filosofen Platon finns alltså med där. Man måste ha en argumentering om principerna, om grunderna och om vad vi faktiskt tror är rätt och rimligt utifrån de grunder vi har i konstitutionen, i grundlagen. Då har jag mycket svårt att se hur Sonia Karlsson m.fl. kan härleda en inomkommunal utjämning utifrån en logisk argumentering och utifrån de principer som finns.
Fru talman! Per Landgren, det är i alla fall väldigt tydligt att Lennart Hedquist blev väldigt glad när Per Vidare: Vi socialdemokrater säger sanningen, Per Landgren! Så var det med den saken. Det är omöjligt för mig att ge mig i kast med att försöka överträffa Per Landgren när det gäller latinet. Jag tänker inte ens försöka. Per Landgren talar om 5 %, om konspirationsteorier och jag vet inte vad. Men Per Landgren borde kunna inse att om det bara handlar om 5 % borde den här utjämningen ändå kunna tålas, liksom att de kommuner som har en god tillväxt har utrymme att fördela till dem som har en sämre tillväxt. Per Landgren känner säkert till att Caesar sade att människor tror vad de vill tro. Per Landgren lever själv tydligen efter detta.
Fru talman! Det viktiga är att man argumenterar utifrån sakskäl. Sonia Karlsson hänvisade tidigare till de många debatter som varit med Lennart Hedquist men det är inte debatterna i sig som man skall hänvisa till, utan det gäller själva argumenteringen. Då måste man ta itu med sakargumenten. Hur härleder man utifrån lokaliseringsprincipen, den kommunala självstyrelsen och den kommunala beskattningsrätten att kommunala medel de facto används i andra kommuner? Det är den principiella härledningen som inte alls har redovisats. Sedan är det ett antal andra saker som Sonia Karlsson sade och som inte stämmer - t.ex. att vi skulle stå för en typ av luftpengar. Men vi kristdemokrater har faktiskt satsat mer på den kommunala sektorn och vi har de facto finansierat 1,8 miljarder kronor mer. I och för sig räcker det inte men det är en bra början. Det är ni som har stått för utarmningen och som nu för tillbaka sådant som den kommunala sektorn tidigare har haft. Vi har heller inte, vilket Sonia Karlsson sade, föreslagit en sänkning av inkomstutjämningen. Där måste man vara väldigt varsam. Vad det från vår sida handlar om är att ersätta inomkommunal utjämning med statlig utjämning, härlett utifrån de principer vi har i grundlagen. Det är att agera konstitutionellt.
Fru talman! Det är mycket tydligt att Per Landgren inte har varit med om de diskussioner som tidigare varit i denna kammare. Det är alltså så att riksdagen har tagit beslut. Lagrådet har behandlat frågan. Konstitutionsutskottet har dessförinnan behandlat detta. Det är klart konstaterat att det inomkommunala utjämningssystemet följer grundlagen. Från Kommunala skatteutjämningskommittén, som hade hand om det här ärendet, sägs det att Lagrådet ansåg vid den slutliga bedömningen att utjämningssystemet inte innebar att det skedde en direktfinansiering genom skattemedel från kommuner eller landsting eller till andra kommuner. De ansåg då att det här uppfyllde grundlagen, och det är det som gäller. Det vore väl bra om Per Landgren hade något förtroende för Sveriges riksdag! Så långt sakfrågan. När det gäller de andra sakerna är det ju inte så att ni har skrivit att kommunerna får mera pengar. I fråga om hur ni har finansierat det kommer det ju i morgon att bli en lång debatt om ert ekonomiska alternativ. Ni har alltså skattesänkningar som med 10 miljarder överstiger besparingarna så det lär inte bli så mycket över till kommunerna.
Fru talman! Före middagspausen ställde Sonia Karlsson en fråga till mig. Hon undrade om vi menar allvar med att man skall avveckla hälften av de kommunala bolagen. Jag kan informera om att det i varje fall när vi för snart ett år sedan skrev motionen - vi visste ju inte att behandlingen skulle komma så här sent - var ett ytterst seriöst förslag. Vi kommer att upprepa det. Det finns över 1 500 kommunala bolag. Att hälften av dem skulle säljas, läggas ned eller återgå i kommunal förvaltning anser vi vara ett mycket realistiskt krav. Problemet är att ni socialdemokrater, t.ex. i dag genom beslut här i kammaren, har försvårat det genom att man inte får sälja ut bostadsbolag. Ni tycker att det är så otroligt angeläget att man fortsätter att bedriva mycket verksamhet i bolagsform men det är en annan historia. Jag tänkte i stället rikta en motfråga till Sonia Karlsson. Det är nämligen så att majoriteten i betänkandet från finansutskottet faktiskt inte med ett enda ord - inte ens med ett kommatecken eller en referens till motionernas nummer - kommenterat det faktum att Folkpartiet och Centerpartiet föreslår en radikal omarbetning av det här systemet. Finansutskottets majoritet har inte bevärdigat sig att ens antyda ett enda argument för varför man inte tycker att det finns några metodproblem, varför antalet faktorer inte är för många, varför incitamentsfrågorna inte är ett problem, varför man inte behöver eftersträva mer förutsägbarhet osv. Alla de här problemen har vi i Folkpartiet och även Centerpartiet lyft fram som orsak till att vi vill göra en grundlig genomarbetning. Detta har ni inte alls nämnt. Därför föreslår jag att Sonia Karlsson i sin replik berättar varför finansutskottets majoritet inte anser att Folkpartiets krav på en omarbetning ens behöver tas på allvar.
Fru talman! Vad jag tycker är bekymmersamt med både Karin Pilsäters och Folkpartiets syn på de kommunala bolagen är att man säger att man redan för ett år sedan kunde påstå att det går att halvera den kommunala bolagssektorn till år 2000 men det är omöjligt. Det skulle ställa till med mycket stora problem och skador. Det är det som är underlaget. När det gäller den kommunala självstyrelsen är det faktiskt upp till kommunerna att på bästa sätt handha sin verksamhet. Kommunala bolag är inget nytt. I ca 130 år har kommunerna kunnat använda sig av sådana. Det är just aggressiviteten som jag tycker är anmärkningsvärd. Sedan har vi i finansutskottets betänkande talat om att man nu tittar på dessa saker ur olika synvinklar. Vi har konkurrensrådet, och även på Näringsdepartementet och i Kommunförbundet skall man ta fram en konkurrenspolicy. Det är självklart viktigt att det tillgår på rätt sätt. Det är alltså inte alls på det sätt som ni framhåller från Folkpartiet. Jag tycker att det är fel gentemot alla kommuner och kommunalpolitiker. Jag måste ändå säga att jag i mitt anförande hänvisade bl.a. till Lena Ek, som vill ha ett enklare och mer genomskinligt system. Även Karin Pilsäter har sagt detta. Vi hänvisar på flera ställen i finansutskottets betänkande, och jag gjorde det särskilt i mitt anförande, just till den delegation som skall tillsättas och som skall följa alla de frågor som både Karin Pilsäter och andra har tagit upp. Jag anser att det är väl tillgodosett.
Fru talman! Jag förstår att Sonia Karlsson vill blanda bort korten genom att tala om helt andra saker. Kommunala bolag har vi diskuterat många gånger. Åtminstone hälften av de 1 500 bolagen ägnar sig åt verksamheter som kommunerna över huvud taget inte skall hålla på med och som det vore mycket enkelt att avveckla mycket snabbt. Men det är en annan sak. Det har vi debatterat många gånger förr. Huvudfrågan för i kväll är det kommunala utjämningssystemet. Den delegation som nu skall följa ett antal frågor och inveckla detta system vidare har, såvitt vi har kunnat läsa oss till i propositionen, inte alls i uppdrag att arbeta på det sätt som vi efterlyser. Jag skulle än en gång vilja be Sonia Karlsson att förklara varför finansutskottets majoritet inte anser att dessa grundläggande metodproblem och det grundläggande problemet att faktorerna är alltför många, osv., inte behöver utredas. Vi yrkar på att man skall tillsätta en rejäl utredning som arbetar om systemet. Jag tycker att det vore klädsamt om ni kunde förklara varför ni inte vill detta, i stället för att säga att vår yrkan är tillgodosedd. Den är definitivt inte tillgodosedd med det ni skriver. Det framgår mycket tydligt på s. 20, 21 och 22 i detta betänkande att ni över huvud taget inte har funderat i dessa banor. Yrkandet är inte tillgodosett i och med det ni skriver om delegationen.
Fru talman! Jag vill bestämt säga till Karin Pilsäter att jag inte blandar bort några kort. Det finns en fyrpartimotion och en fyrpartireservation som gäller kommunala bolag, bl.a. Det finns också två folkpartimotioner. Den ena gäller att ni vill halvera bolagssektorn till år 2000, den andra att ni vill halvera den till 2002. Det behandlas i betänkandet. Det är självklart att jag behandlar det här också. Vad gäller systemet kan jag berätta att vi särskilt har sagt - jag nämnde det i anförandet, och det står i betänkandet - att det är motstridigt att flera motionärer säger att man vill ha systemet mera enkelt, rättvist och genomskinligt, samtidigt som man säger att vi behöver ta in flera saker i systemet. Det går inte att få både-och. Då måste man göra en avvägning. Det är sagt att delegationen bl.a. skall titta på dessa olika saker. Det finns väl belyst både i finansutskottets betänkande och i mitt anförande.

Fru talman! När jag lyssnade på debatten före middagsuppehållet blev jag ganska upprörd över Per Landgrens anförande. Sedan lugnade jag ned mig under middagsuppehållet. Men efter att ha lyssnat på repliken på Sonia Karlssons anförande är jag tillbaks i samma tillstånd. "socialistiskt synsätt" och "centralistisk härskarteknik" - det anförande som Per Landgren höll före middagsuppehållet kunde knappast en moderat ha uttryckt på ett bättre sätt. Det var typisk moderat vokabulär, moderat teknik och moderat argumentation i denna debatt. Jag vill erinra Per Landgren om att han knappast har stöd ute bland de kristdemokratiska ledamöterna i Kommunsverige. Det är så att vi under detta arbete har haft en omfattande remissomgång. Jag måste konstatera att det är väldigt många kristdemokrater runtom i Sverige som har tillstyrkt utredningens förslag. Det finns en och annan moderat också. Per Landgren skulle kanske läsa Kommunförbundets enhälliga yttrande - ett yttrande som tillstyrker systemet i enlighet med den uppläggning som regeringen har presenterat för riksdagen. Den kontakten med den kommunala verkligheten kan man begära att en företrädare för ett parti i Sveriges riksdag har. Fru talman! Skolan, vården och omsorgen är viktiga grundfundament som vårt välfärdssamhälle vilar på. Dessa tre områden måste hålla hög kvalitet och vara tillgängliga för alla. Den generella välfärden gör individen stark och trygg och är därför en förutsättning för ekonomisk tillväxt och utveckling. Landets kommuner och landsting har mycket olika förutsättningar för att bereda sina invånare en bra kommunal service. Det vet vi alla. Det verktyg som vi har valt att använda för att korrigera detta är systemet för kommunal utjämning. Det systemet bygger på den enkla grundläggande fundamentala principen om solidaritet och rättvisa. Utvecklingen i en kommun kan inte isoleras från utvecklingen i grannkommunen eller för den delen i resten av Sverige. En god utbildning och trygga uppväxtvillkor för alla barn och ungdomar är viktigt för tillväxten. Detta bör alla kommuner kunna erbjuda sina medborgare. Debatten om det kommunala utjämningssystemet handlar ytterst om vilken ambitionsnivå man har när det gäller att tillförsäkra just alla invånare dessa grundläggande välfärdsresurser. Acceptansen för ett omfördelande system ställer krav på förmågan att lyfta blicken en aning och se utanför den egna kommungränsen. Fru talman! Under beredningen av frågan om utjämningssystemet reste jag runt mycket i landet och träffade företrädare för kommuner och landsting. Jag har också med stort intresse tagit del av de remissvar som kommit in till departementet under beredningen. Man kan konstatera några saker. En sak är att åsikterna om utformningen av utjämningssystemet är mycket blandade. Det finns kommuner som säger att det är ett för komplicerat system och att det missgynnar just deras kommun. Man borde förenkla det och minska antalet faktorer i systemet. Men det finns också åtskilliga kommuner - även kommuner där kristdemokraterna och moderaterna sitter i ledningen - som tycker att man skall bygga ut systemet med nya faktorer. Det finns emellertid en sak som har slagit mig när jag har lyssnat på synpunkterna. Det är att det råder en bred samsyn om de grundläggande principerna för systemet. Det återspeglas, som jag nämnde tidigare, i Kommunförbundets gemensamma yttrande. Alla partier är med. Det är ett enigt yttrande. Det återspeglas också i Landstingsförbundets yttrande, där det visserligen finns reservationer från moderaterna. Det återspeglas i alla de remissvar som har kommit in från kommuner och landsting, vilket man ser om man bemödar sig att gå igenom dem. Jag tycker att det är ett utomordentligt glädjande besked, för det visar att det finns en grundläggande solidaritet mellan svaga och starka kommuner. Det visar att det finns en bred insikt om vilka konsekvenser ett avskaffande av utjämningssystemet skulle föra med sig. Det är klart att det finns extrema undantag. När debatten var som hetast kunde jag ta emot ett pressmeddelande från Stockholms kommun, där man frankt förklarade att man ville lämna utjämningssystemet - utträda ur det. Då har man missat poängen. Man har missat poängen att utjämningssystemet är ett system som inte bara handlar om detta, utan som kompletteras med det generella statsbidragssystemet. Man har också missat den grundläggande poängen att en förutsättning för att Sverige skall växa sig starkt, för att vi skall kunna upprätthålla en likvärdig service i alla delar av landet och för att vi skall kunna hålla ihop och inte splittra Sverige är att vi också har ett system som utjämnar inkomster och kostnader. Jag kan göra ett parentetiskt konstaterande. Om de som hade författat det pressmeddelandet hade funderat lite närmare på vilka konsekvenser det skulle få för Stockholms kommun om man skulle utträda ur statsbidragssystemet och utjämningssystemet hade de snabbt kunnat överblicka att Stockholms kommun skulle gå miste om 4 miljarder kronor i statliga bidrag. Fru talman! Systemet för inkomstutjämning är en garanti för att alla kommuner och landsting skall få del av den ekonomiska tillväxten i landet. Skatteunderlaget skiljer sig väsentligt mellan kommunerna och mellan landstingen. Borgholms kommun har en skattekraft på 74 %. Det skall ställas mot Danderyds skattekraft på 172 %. Den ojämlikheten eller den bristande likvärdigheten i kommunernas ekonomiska förutsättningar på inkomstsidan tenderar faktiskt också att växa. Det måste vi vara medvetna om. Vi har nu starka tillväxtregioner som drar. Det är Stockholm, Göteborg, Västra Götaland, Malmöområdet, ett antal högskoleorter som Linköping, Umeå och ett antal andra orter. Där är tillväxten oerhört stark. Man kan läsa moderaternas reservation och se hur de agerar. De säger att de områden som växer kraftigt själva skall ta del av den tillväxten. Då lämnar man alltså övriga delar av Sverige bakom sig. Det är en politik som Socialdemokraterna inte kan ställa upp bakom. Vi behöver mer av regional balans, inte mindre. Utjämningssystemet är en faktor för att uppnå en någorlunda hygglig regional balans. Det krävs åtskilliga andra insatser. Men mer er politik rycker ni undan grundfundamentet för att man skall få en bra regional balans. Jag har konstaterat att det finns en skönhetsfläck i systemet. Jag tror att det var Lennart Hedquist som gjorde sig lustig över att jag just hade rubricerat det som en skönhetsfläck. Det finns en skönhetsfläck när det gäller inkomstutjämningen på det sättet att det finns en teoretisk möjlighet att man drabbas av en s.k. Pomperipossaeffekt. Det har dock visat sig att ingen kommun någonsin har fått en sådan negativ utveckling, och med största sannolikhet kommer inte någon heller att få det. Jag tillåter mig ändå att konstatera att det är en skönhetsfläck om det finns en teoretisk möjlighet. Nu har vi sagt i propositionen - och utskottet säger det också - att det finns anledning att se över möjligheten att eliminera den här skönhetsfläcken utan att man för den sakens skull frångår principen om en långtgående utjämning. Fru talman! Beräkningsgrunderna för utjämningssystemet anses allmänt vara alltför komplicerade. Denna kritik riktar sig i huvudsak mot kostnadsutjämningen. Även i det här fallet föreslår regeringen att ett utredningsarbete skall inledas för att man skall undersöka möjligheten att göra systemet enklare och mer stabilt. Systemet för kostnadsutjämning är dock svårt att förenkla utan att man samtidigt riskerar att försämra precisionen i systemet. Kommunerna och landstingen har strukturella merkostnader som är opåverkbara. Om vi menar allvar med talet om att alla medborgare skall ha rätt till en bra kommunal service förutsätter det också en utjämning av merkostnaderna. Valet av vilka faktorer som skall kompenseras är ett resultat av noggranna politiska överväganden. Fru talman! En viktig del i de förändringar som vi föreslår i kostnadsutjämningen är att man skall kompensera kommuner med en hög andel invånare med utländsk bakgrund för deras stora ansvar när det gäller integrationsarbetet. I propositionen presenteras bl.a. förslag till en ny faktor som innebär att man omfördelar efter andelen barn och ungdomar med utländsk bakgrund. Vi vet att behovet av extra insatser inom t.ex. skola och barnomsorg ofta är särskilt stort i denna grupp. Dessa barn och ungdomar är vår framtid i lika stor utsträckning som alla andra. Vi har inte råd att låta dem växa upp med en bristande tilltro till sin egen kapacitet och till samhället. Utöver denna nya integrationsfaktor görs också förändringar med integrationshänsyn inom bl.a. faktorerna äldreomsorg, individ och familj samt grundskola. Nuvarande kostnadsutjämning bestäms i hög grad av faktorer som speglar de kostnadsmönster som förelåg i början av 1990-talet. Systemet har inte kunnat uppdateras sedan dess och har därmed inte förändrats i takt med de stora samhällsförändringar som har skett. Därför blir det nu en så genomgripande förändring i utfallet för kommunerna när systemet uppdateras. En stor del av de förändringar som nu genomförs medför att systemet bättre kan uppdateras fortlöpande och följa samhällsutvecklingen. Vi behöver löpande följa upp och utvärdera systemet. Därför avser regeringen att tillsätta en särskild delegation med en sådan uppgift. Delegationen skall även kontinuerligt utvärdera de enskilda delarnas träffsäkerhet. Regeringen har också för avsikt att tillsätta en expertgrupp med uppdrag att undersöka möjligheterna att göra systemet enklare och mer stabilt. Det säger jag som en kommentar till Karin Pilsäters inlägg i dag. Det finns områden i utjämningen som behöver analyseras ytterligare, och det relativt snabbt. Befolkningsförändringarnas konsekvenser för den kommunala verksamheten är en sådan prioriterad fråga. Analysarbetet måste starta omgående i det avseendet. Utflyttningen är i dag större än på många år, och den utgör för många kommuner det största hotet mot framtidstron och en stabil ekonomi. Regeringen föreslår i sin proposition en förlängning av införandeperioden med ett år, t.o.m. 2004. Vi har också föreslagit en begränsning av de årliga bidragsminskningarna och ett tak för bidragsförlusterna på både kommunoch landstingssidan under perioden 1996-2004. Många företrädare för kommuner och landsting har uttryckt oro över vad som kommer att hända efter införandeperiodens slut. Beredningen kring detta kommer att inledas inom kort, och frågan kommer att lösas i god tid före 2004. Jag kan redan i dag lugna oroliga kommunalpolitiker med att säga att regeringen inte har några planer på att låta någon fallucka öppna sig vid nyår 2005. Jag vill också säga några ord i anslutning till vad Lena Ek sade. Hon nämnde LSS-kostnaderna. Jag ser en brist i att vi i vår inte har haft ett underlag för att lägga fram ett förslag till riksdagen om en utjämning och ett statsbidragssystem för LSS-kostnaderna. Tyvärr tog utredningen inte fram ett sådant underlag till regeringen. Det är alldeles klart att det föreligger stora skillnader mellan kommuner och mellan olika delar i landet när det gäller kostnaderna för LSS. Skillnaderna är så stora att någon form av utjämning och statsbidrag behövs. Regeringen bedömer att utjämning för kostnader för verksamhet enligt LSS inte bör ske inom ramen för utjämningssystemet. Det kan inte garanteras att kommunerna inte kan påverka utfallet av sina bidrag och avgifter. Däremot avser vi snabbt att initiera ett utredningsarbete inom Regeringskansliet för att finna ett statsbidragssystem som kan träda i kraft fr.o.m. 2001. Fru talman! Ett hållbart och uppdaterat utjämningssystem är en förutsättning för att alla landets kommuner och landsting skall kunna klara de utmaningar som vi kommer att stå inför ett par år in på det nya seklet. Sverige är ett stort land med en liten befolkning. Risken finns att det skapas en klyfta mellan tillväxtregioner och de regioner som brottas med befolkningsutflyttning och som så att säga utbildar sina ungdomar för export. Hela Sverige måste leva om vi skall kunna behålla intensiteten i tillväxtområdena och för att nya sådana områden skall kunna skapas. Det kräver aktiva åtgärder. Tillväxtavtalen är ett exempel på regeringens arbete för detta. Utjämningssystemet är ett annat. Satsningen på de mindre och medelstora högskolorna är ett tredje. Planerna för ett aktivt och effektiv genomförande av EU:s strukturfondsarbete i de regioner som är i behov av särskilt stöd för att få till stånd en positiv ekonomisk utveckling är ett fjärde.

Fru talman! Lars-Erik Lövdén nämnde Svenska kommunförbundets remissvar. Då tycker jag att statsrådet skall läsa vad Kommunförbundet skriver om Pomperipossaeffekten och hur den inte bara är en teoretisk möjlighet utan ett praktiskt problem för en rad kommuner i dag. Jag har noterat att socialdemokraterna bl.a. i utskottet, men även tidigare i regeringen, har omdefinierat Pomperipossaeffekten till att vara något helt annat än det bl.a. Svenska komunförbundet beskriver. Jag skulle vilja ställa en fråga till statsrådet Lövdén. Av vilken anledning har ni gjort detta? Är det för att dribbla bort de negativa effekter som drabbar dessa kommuner redan i dag och som inte bara är något teoretiskt framräknat exempel? Eller är det så att utredningen av Morin, som kommer från LO, var någon form av beställningsjobb från regeringen för att åstadkomma en ny definition av Pomperipossaeffekten? Statsrådet nämner också Borgholm som den kommun som har den lägsta skattekraften i landet, och det är ju riktigt.

Jag trodde att vi i vårt land hade någon form av enighet om att vi skall försöka få ett tillväxtklimat där ekonomin kan växa. Hur kan man då ha kvar ett utjämningssystem för kommunerna som försöker kväva ekonomisk tillväxt var den än uppstår?
Fru talman! Jag känner inget större behov av att fortsätta den debatt som Lennart Hedquist hade med Sonia Karlsson. Sonia Karlsson bemötte de påståenden som Lennart Hedquist förde fram på ett alldeles utomordentligt sätt. Det som stör mig är att Lennart Hedquist upprepar två argument, Pomeripossaeffekten och att det skulle strida mot regeringsformen. Låt oss ta debatten om vad det egentligen handlar om. Vad är den moderata politiken? Den moderata politiken är att frångå inkomstutjämningen, dvs. att gå ifrån utjämningssystemet. Konsekvenserna av det skulle bli utomordentligt långtgående för en rad kommuner runtom i landet som inte har de tillväxtförutsättningar eller de tillväxtmöjligheter som man har i exempelvis Storstockholmsområdet. Lennart Hedquist säger att det är tillväxthämmande. Det tycker kanske inte en rad kommunföreträdare från Moderaterna runtom i landet - jag kan räkna upp dem - som har tillstyrkt systemet. De säger t.o.m. i sina remissvar att vi måste ha en långtgående inkomstutjämning. Titta framför allt på Stockholm. Vad är det som är tillväxthämmande i Stockholm? Det är i Stockholm som vi har den starkaste tillväxten i landet. Inte har utjämningssystemet varit ett hinder för det.
Fru talman! Vi har ett system som onekligen uppmuntrar till befolkningsökningar och missgynnar befolkningsminskningar, men det är något helt annat. Jag har talat om tillväxten av skattekraft. Där har vi ett system som slår obönhörligt mot all relativ skattekraftsökning även i fattiga kommuner. Jag har tagit en rad exempel. Jag noterar att Lars-Erik Lövdén inte kan bemöta mina exempel på något sätt. Han hänvisar till att jag diskuterat med Sonia Karlsson, som inte heller kunde bemöta dem på något sätt. Han återupprepar påståenden om att vi moderater skulle vara motståndare till kommunal utjämning. Detta är befängda påståenden. Det är bara att läsa i våra motioner för att upptäcka att det är totalt felaktigt. Vi vill ge dessa kommuner, och inte minst dem med låg skattekraft, en form av garanti att få en tillförsel av medel för att de skall kunna sköta sina uppgifter men också ett incitament att få behålla den ökade skattekraft som de kan åstadkomma. Jag tycker att Lars-Erik Lövdén skall läsa lite grann om vad vi har skrivit och sedan också studera hur tillväxtfientligt regeringens förslag är på den här punkten.
Fru talman! Det märkliga är, Lennart Hedquist, att när jag har rest runtom i landet och träffat företrädare för de kommuner som Lennart Hedquist åberopar i glesbygder och på andra håll har jag mött kommunalpolitiker över partigränserna som har varit väldigt måna om det utjämningssystem vi har i dag och principerna för det utjämningssystemet. Det har funnits många synpunkter på detaljer. Det har funnits synpunkter på de olika faktorernas konstruktion. Det har funnits synpunkter på att det är lite komplicerat och inte så överblickbart. Det har också funnits synpunkter på att det borde tillföras fler faktorer. Men principerna bakom utjämningssystemet har det funnits en stark uppslutning för. Konstigt nog, Lennart Hedquist, har det funnits en väldigt starkt uppslutning framför allt för inkomstutjämningen från de kommuner som har låg skattekraft. Lennart Hedquist borde ta del av de synpunkterna. Moderaternas agerande är egentligen ett grundskott mot hela utjämningssystemet. Det är väldigt illavarslande. En sådan omläggning skulle innebära att vi splittrar Sverige när vi i det läge vi nu befinner oss i behöver se till att hålla ihop Sverige. Det gäller framför allt att ge de delar av landet som har svag tillväxt ett starkare stöd både för att kunna klara kommunal service men också för att vända utvecklingen i kommunerna.

Fru talman! Jag skulle vilja gå tillbaka till frågan om det fortsatta reformarbetet. Som jag sagt tidigare har vi i Folkpartiet lagt fram förslag om att man skall tillsätta en utredning som arbetar om systemet. Sonia Karlsson sade alldeles nyss att det kravet kan anses tillgodosett. Men om jag jämför med vad som står i propositionen, och med vad vi nu har fått höra av statsrådet om att man dessutom skall ha en expertgrupp och de syften som den skall ha, har jag väldigt svårt att se att det skulle tillgodose våra krav. Statsrådet Lövdén kanske skulle vilja förtydliga om det verkligen är så att den delegation som tillsätts skall arbeta om systemet, ta bort faktorer och använda andra metoder. Man kunde t.ex. skippa det tveksamma eller felaktiga sättet att använda regressionsanalyser och i stället gå över till förklarande variabler. Man kunde också se till att utjämna för kostnadsskillnader och inkomstskillnader i ett sammanhang så att en kommun inte först måste betala in sina inkomster för att sedan få bidrag för att kunna betala kostnader som legat till grund för att den kunnat få så höga inkomster för exempelvis barnomsorgen. Man skulle kunna ha ett renare system. Jag nämnde tidigare exemplet med Kiruna. Där ger kommunen bort lika mycket som den får tillbaka. Det blir en väldig rundgång. Om det är så är vi glada. Men vi kan inte läsa oss till i förslagen att arbetsgruppen eller delegationen har det uppdraget. Vi vore väldigt glada om det vore så. Därför skulle jag vara tacksam om statsrådet kunde antingen bekräfta eller dementera vilket uppdrag gruppen skall ha.
Fru talman! Det är två delar. Vi aviserar i propositionen tillsättandet av en delegation som skall följa upp och utvärdera det system som riksdagen kommer att ställa sig bakom om några timmar. Den skall följa upp och utvärdera de olika faktorerna och se om de är tillräckligt träffsäkra. Den skall också ta itu med några av de frågor som jag tror pockar på ganska snabb uppmärksamhet, nämligen hur kostnadsutvecklingen ser ut vid starka befolkningsförändringar - både starka befolkningsökningar och starka befolkningsminskningar. Det gäller kanske särskilt på landstingssidan där konsekvenserna av starka befolkningsminskningar naturligtvis är påtagliga för möjligheterna att klara en bra sjukvård i alla delar av landet. Det är den ena delen, dvs. delegationens arbete. Men vi avser också att tillsätta en expertgrupp med uppdrag att undersöka möjligheten att göra systemet enklare och mer stabilt. Det är kanske den sista punkten som Karin Pilsäter refererar till när hon ställer frågan till mig. Jag tycker att det hade varit bra om vi hade funnit ett system som är enklare, innehåller ett mindre antal faktorer och är mer överblickbart. Men man skall också vara medveten om att detta är lättare sagt än gjort. Jag tror att det är en svår process om man inte skall minska träffsäkerheten, men jag tycker att det finns skäl att få i gång ett sådant arbete. Detta får väl så småningom, om något år, utmynna i ett mer parlamentariskt arbete inför 2004. Vi tillsätter alltså en expertgrupp som skall ta sig an den här uppgiften i samverkan med Kommun och
Fru talman! I mina öron lät detta väldigt vagt och luddigt och inte alls som någonting som kan motsvara de krav som vi ställer. Jag hör ingenting från regeringen eller finansutskottets majoritet om problemen med de metoder som man använder. Professor Brita Schwartz har t.o.m. skrivit en skrivelse till er där hon förklarar att ni har missförstått hur man skall använda den av henne framräknade modellen. Det bådar inte gott att ni inte ens tar upp den här diskussionen. Det är ju inte så att systemet är träffsäkert i dag eftersom man inte använder förklarande variabler på vad som orsakar strukturskillnaderna, utan man använder den här typen av statistisk samvariation. Det är inte träffsäkert. Det kommer inte att bli mer träffsäkert för att man sitter och förfinar och kommer på nya faktorer som skall räknas in. Efter den här debatten tror jag att det blir mer och mer tydligt att vårt förslag behövs. Det handlar om att man faktiskt måste se över det här i grunden. Enkelhet handlar ju inte om att vi var och en skall kunna sitta hemma och räkna ut hur mycket man skall få eller betala till utjämningssystemet. Det handlar ju om att det skall finnas en förutsägbarhet, genomskinlighet och begriplighet. Det får man även med väldigt komplicerade metoder om de är korrekta. Det är det som är poängen. De nuvarande systemen är inte sådana att ens de mest framstående experterna och de som har den största tillgången till information kan räkna ut eller skåda igenom detta. Systemet måste bli enklare, genomskinligare, mer förutsägbart och korrekt. Detta går att kombinera genom att man använder bättre metoder. Ett sådant arbete måste sättas i gång. Jag vidhåller därför mitt yrkande om bifall till reservation 12. Det är uppenbart att den expertgrupp som vi nu får höra talas om inte är tillfyllest.
Fru talman! Det är möjligt att Karin Pilsäter inte blir nöjd med mitt svar, men syftet med expertgruppens arbete är just att se om det är möjligt att hitta ett system som är enklare, mer stabilt, mer förutsägbart och genomskinligare, för att använda de ord som Jag konstaterade samtidigt i min tidigare replik att jag inte tror att detta är alldeles enkelt. Det finns starka intressen här om att olika faktorer skall beaktas. Om man minskar antalet faktorer, minskar kanske också precisionen i systemet. Det system som riksdagen nu skall ta ställning till är framarbetat under ett väldigt långt utredningsarbete med väldigt många experter inblandade. Det är i princip den landstingsmodell som Landstingsförbundets ekonomer har varit med om att arbeta fram. Jag vill gärna medverka till att vi tittar på detta med lite nya ögon för att se om det är möjligt att hitta ett enklare och mer stabilt system.
Fru talman! Det känns lite märkligt att höra av ett socialdemokratiskt statsråd att han blir upprörd över att jag använder beteckningen socialistiskt synsätt på det här systemet. När det gäller maktstrategin sade jag också att den mycket väl kan vara omedveten. Men maktstrategin finns ju där. De 5 % som slussas mellan kommuner blir det som är stridsäpplet och som fångar hela intresset. Om den är omedveten så låt oss tillsammans ändra på den! Sedan måste jag tyvärr också kommentera att statsrådet har ett okvalificerat sätt att referera remisssvaren. Det råkar vara så att jag har en icke helt oansenlig erfarenhet från just kommunsektorn. Låt mig uttrycka det så här: När den här typen av utredningar och propositioner kommer är inte utfallet av ett ringa intresse. Jag vet ju också att t.ex. professor Ernst Jonsson hade en kritisk runda i Dagens Nyheter. Jag har inte sett något bemötande av detta. Han pekar också på hur remissinstanser nästan används. Det är skillnad på debatt och debatt, och signifikativt för denna är att argumenten inte bemöts. Statsrådet hänvisar hela tiden till andra, till människor han har mött osv. Var finns sakargumenten?
Fru talman! Jag har lite högre tankar om kommunalpolitiker än vad Per Landgren har. Jag tror inte att kommunalpolitiker bara tittar på utfallet. Jag tror att kommunalpolitiker väldigt noga funderar igenom vikten av att ha ett utjämningssystem. Jag ser många remissvar där Kristdemokraterna har varit med om majoritetsyttrandena där man slår fast att man delar de grundläggande principerna bakom utjämningssystemet. Det gör också Kommunförbundet i sitt remisssvar, och där har Kristdemokraterna anslutit sig. Jag noterar också att Kristdemokraterna står bakom Landstingsförbundets remissyttrande om jag inte missminner mig. Moderaterna reserverar sig däremot. Jag har alltså högre tankar om kommunalpolitiker än det inskränkta sätt som Per Landgren ger uttryck för. Sedan vände jag mig i mitt anförande mot Per Landgrens uttryckssätt under debatten. Det gjorde jag med fog. Härska genom att söndra. Är det lämpligt att använda ett sådant uttryckssätt i debatten om ett väldigt viktigt system som har en god förankring i Kommunsverige? Maktspel, socialistiskt synsätt, var andra uttryck. Är alla de kristdemokrater runtom i kommunerna som tycker att systemet är bra och som tillstyrkt det präglade av ett socialistiskt synsätt? Än en gång vill jag säga att jag tycker att man kan dra en slutsats av den stundtals väldigt infekterade debatt som vi hade i vintras om utjämningssystemet. Det är en slutsats som jag tycker är glädjande. Solidariteten mellan kommuner i olika delar av landet är stark. Det finns en bred uppslutning bakom principerna i utjämningssystemet.
Fru talman! Det handlar inte alls om att ha en hög eller låg syn på kommunföreträdare. Här borde det möjligen handla om att ha en hög syn på konstitutionen, att ha en hög syn på debatten och bemöta sakargument med sakargument. I mitt inlägg försökte jag presentera ett antal sakargument, men statsrådet upprörs över mina slutsatser och en och annan jämförelse tillbaka i historien. Jag tror inte att statsrådet behöver bekymra sig över kristdemokrater ute i landet. När Kommunförbundet fattade sitt beslut satt inte Kristdemokraterna med i styrelsen där. När det gäller Landstingsförbundet säger man att man inte vill att detta skall genomföras utan ett generellt tillskott på 5 miljarder. Det föreligger ju inte. Landstingsförbundet har alltså inte gett sitt godkännande till detta. Så skulle man kunna gå igenom remissvar efter remissvar och pulvrisera de här argumenten som förs fram. Jag tycker att de är lite slarviga. Om jag nu skall markera mot t.ex. moderaterna, eftersom statsrådet och andra gör en poäng av att vi har liknande uppfattningar, har vi sagt att vi vill tillföra kommunsektorn mer pengar. Sjukvården behöver det, kommunerna behöver det. Vi har, som jag har sagt i mitt anförande, helt ställt oss bakom att utjämningssystemet är till för alla kommuner, landsting och regioner. Det skall skapa likvärdiga förutsättningar. Men det är det inomkommunala som är problemet, inte själva utjämningen som sådan. Detta förbigås glatt. Men jag kan ju förstå att det kan passa den politiska retoriken.
Fru talman! Jag noterade före middagsuppehållet att Lennart Hedquist begärde replik på Per Landgren och att han gratulerade Per Landgren till ett framsynt anförande. Det är väl så att kristdemokraterna har orienterat sig åt det hållet. Det ser man också på agerandet t.ex. i landstinget i Stockholm. Ni säger att landstingen behöver tillföras ytterligare 5 miljarder. Varför är ni då med i den stora borgerliga koalitionen i Stockholm som sänker landstingsskatten med 40 öre? Ni undandrar medel från sjukvården. Hålla sig till saken och vara saklig, sades det. Jag tyckte inte att Per Landgrens anförande präglades av det. Det är inte att hålla sig saken och vara saklig när man talar om att härska genom att söndra, om maktspel, socialistiskt synsätt och centralistisk härskarteknik och när man antyder att vårt förslag som vi har presenterat syftar till att splittra kommunerna. Jag blev lite bekymrad över det inlägget. Jag bemötte inte Per Landgren när det gällde Lagrådet. Jag gjorde inte det därför att jag hänvisade till Sonia Karlssons anförande. Men jag kan bemöta det genom att säga att Lagrådet har tillstyrkt det skatteutjämningssystem som vi nu sitter i. Konstitutionsutskottet har gjort bedömningen att det är väl förenligt med regeringsformen. Den bedömningen gör också finansutskottet. Det finns en bred majoritet i den här riksdagen som anser att det är förenligt med regeringsformen. Det bemötandet är kanske tillräckligt.

Fru talman! Ministern! Jag hade liksom Karin Pilsäter tänkt fråga om förändringar i det nuvarande systemet. Vi är helt överens om att den grundläggande solidariteten i utjämningssystemet mellan kommunerna är bra. Det garanterar ett slags likvärdig nivå på vård, skola och omsorg som är värdefull för att hela landet skall leva. Men det finns ändå fler skönhetsfläckar i systemet än sagan om Pomperipossa, bl.a. i metodproblematiken. Om den statliga delegationen kompletteras med en expertgrupp som skall hitta de här sakerna kommer man förmodligen in på de sammanhangen också. Men det vore ju bra om ministern klart kunde säga att expertgruppen även kommer att titta på metodproblematiken. LSS bekymrar mig också. Nu lyfts det ut ur systemet. Men i dagens läge är det en stor grupp handikappade som inte får den hjälp de har rätt till. Man tillsätter skyndsamt en utredning, men inga regler träder i kraft före år 2001. Det lämnar en grupp sårbara människor i sticket, tycker jag. Slutligen till befolkningsförändringarna. Även där finns det en tidsfaktor som är viktig för de kommuner som tappar befolkning mycket snabbt, särskilt för de landsting som har svårt att garantera en sjukvård som någotsånär håller samma nivå som i andra delar av landet när befolkningsunderlaget och därmed skatteunderlaget minskar i en mycket snabb takt. Därför undrar jag: Hur ser tidsfaktorn ut för den problematiken?
Fru talman! Först till kostnaderna för LSS. Utredningen hade i uppdrag att se på möjligheterna att ta fram ett statsbidragssystem för kostnaderna när det gäller LSS. Det hann inte utredningen med. Därför finns det i dag inget beredningsunderlag för hur ett sådant system skall genomföras. Vi har ambitionen att dra i gång det arbetet snart och att se till att vi får fram ett förslag som kan träda i kraft fr.o.m. den 1 januari år 2001. Det är det snabbaste tåget om riksdagen skall hinna fatta beslut efter ett remissarbete. Jag är väl medveten om de stora skillnader i kostnader som finns mellan kommunerna. Det finns kommuner som till följd av att man har haft traditionella vårdhem har en väldigt stor kostnad för den här verksamheten. Min ambition är att vi skall få ett system fr.o.m. år 2001. Det tror jag är möjligt att genomföra. Så till frågan om befolkningsförändringarna. Jag är också bekymrad över det, särskilt på landstingsområdet. Det har också Landstingsförbundet pekat på i sitt remissyttrande. Vi skall snabbt ta itu med frågan. Det blir en uppgift för delegationen. Det är en prioriterad fråga att se på befolkningsförändringarnas konsekvenser när det gäller utjämningssystemet, både starka befolkningsökningar och kraftiga befolkningsminskningar, särskilt på landstingsområdet. När det gäller det fortsatta arbetet nämnde jag det i replikskiftet med Karin Pilsäter. Den expertgrupp som vi skall tillsätta i samverkan med kommun och landstingsförbundet syftar till att göra systemet enklare och mer stabilt. Då måste man gå igenom faktorerna. Man måste kanske också börja tänka lite nytt och inte bara sitta fast i de gamla strukturmodellerna. Det arbetet skall inledas ganska snart, precis som delegationens arbete med att följa upp och utvärdera de olika faktorerna. Det skall starta ganska snart.
Fru talman! Jag förstår den välvilliga inställningen när statsrådet säger att arbetet skall inledas "ganska snart" när det gäller befolkningsförändringarna och landstingsproblematiken. I dag är det bara ett landsting i Sverige som har plus i sitt årsbokslut, och det råkar vara Östergötland. Hela landstingssektorn går back med jag tror 6,1 miljarder 1998. Man håller på att tappa greppet och befolkningsförändringarna är en bidragande faktor till den ekonomiska kris som flera landsting har. Då undrar jag igen: När kan vi se en lösning på detta inom det här skatteutjämningssystemet?
Fru talman! Jag har en viss förkärlek för ordet ganska. Jag vet inte vad det beror på. Men låt mig uttrycka det så att delegationen skall komma i gång efter semesteruppehållet. Arbetet skall börja då. Befolkningsförändringarnas betydelse i systemet är en prioriterad fråga i arbetet. Det är den tidsplanering vi har. Jag vet att riksdagen har en debatt i morgon om resurserna till kommun och landstingssektorn. Vi skall kanske inte i dag ta upp den tråden, även om jag skulle kunna föra ett resonemang om landstingens ekonomi. En del landsting i delar av Sverige med stark befolkningsutflyttning har stora ekonomiska bekymmer och kommer inte att vara i balans år 2000. Nu finns det landsting som inte är i balans av andra anledningar. I Stockholms läns landsting har man exempelvis sänkt skatten. Man har gått miste om nästan 1 miljard i skatteintäkter. Det här är en problematik som jag är väl medveten om och som väl kommer upp i debatten under morgondagen. Centern och Socialdemokraterna är överens om att tillföra vården ytterligare resurser till följd av försvarsuppgörelsen. De pengarna ligger lite senare, från år 2002. Men vi är överens om att vården behöver tillföras ytterligare resurser. Det är en överenskommelse som jag tycker är väldigt bra även om pengarna ligger lite sent i perioden.

Fru talman! I detta betänkande behandlas förändringar i utjämningssystemet för kommuner och landsting, ett femtontal yrkanden som berör kommunalekonomiska ärenden och två motionsyrkanden med anledning av 1999 års ekonomiska vårproposition. Vänsterpartiet yrkar bifall till utskottets hemställan. Jag kommer i mitt anförande endast att beröra utjämningssystemet. På samma sätt som vi tror att uppgörelsen om den vårekonomiska propositionen ger oss öppningar till en fortsatt meningsfull samverkan för jobben, rättvisan och miljön tror vi på möjligheten till fortsatt samverkan för att kunna förbättra utjämningssystemet. Vänsterpartiets utgångspunkt i arbetet med utjämningssystemet var att kommunsektorn behöver förstärkas med ökade resurser för att möjliggöra kostnadsutjämningen utan att effekterna skulle bli alltför långtgående. Med mer pengar inom systemet mildras effekterna av de föreslagna förändringarna. Jag kan i mångt och mycket instämma i den metodikkritik som bl.a. Karin Pilsäter har framfört. Samtidigt vill jag framhålla att det är en gigantisk uppgift att skapa ett system som fångar upp alla kommuners och landstings strukturella skillnader. Jag kan bara konstatera att man har kommit så långt som man har kommit denna gång. Vår bild av de mest akuta problem som måste tillgodoses inom kommunsektorn är följande. Förutom att mer resurser måste tillföras kommunsektorn som helhet handlar det om att hänsyn måste tas till städer med stark segregation och till landsting och kommuner med en accelererande utflyttning. Dessutom måste större hänsyn tas till klass och könsperspektiv. I detta sammanhang kan vi också med tillfredsställelse konstatera att vi kommit överens om att det kommunala skattestoppet skall upphöra fr.o.m. år Vi har tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet förstärkt kommunsektorn i dess helhet med ökade generella bidrag. Vi har också med tidigare beslutade resurser fått totalt drygt en miljard till genomförande av införandereglerna i det kommunala kostnadsutjämningssystemet. Genom att mer pengar tillförs och regelförändringar sker i det kommunala kostnadsutjämningssystemet uppnås en rättvisare regional fördelning. När det gäller integrationspolitiken anser vi att tillsammans med de insatser för att öka integrationen som finns i den s.k. storstadspropositionen för bl.a. språkförskolor, språkutveckling och arbetsmarknadsåtgärder uppmärksammas integrationen också i utjämningssystemet. Den nya integrationsfaktorn i utjämningssystemet innebär att man tar hänsyn till de merkostnader som finns inom barnomsorgen och skolan. Sammantaget innebär de här åtgärderna steg i rätt riktning. Det finns ett flertal motionsyrkanden från den allmänna motionstiden som tar upp frågor om befolkningsminskning och glesbygdsproblem. Vi anser att en del av dessa ståndpunkter uppmärksammas i propositionen. Framför allt handlar det om att de nya införandereglerna förbättrar de ekonomiska förutsättningarna för kommuner och landsting med befolkningsminskning och även kommuner och landsting i glesbygd. Genom att ta tillbaka kriterierna som rör byggkostnader och kallortstillägg ges dessa kommuner också mer resurser som mildrar effekterna av utjämningssystemet. De här kriterierna har också förbättrat Stockholmsregionens ekonomiska förutsättningar jämfört med utredningens ursprungliga förslag. Jag kan också ansluta mig till en hel del av det som Lena Ek i sitt anförande framhöll om glesbygden, framför allt att det behövs mer resurser till kommunsektorn, sjukvården och omsorgen. De kommunalekonomiska konsekvenserna av befolkningsminskningar behöver analyseras och belysas ytterligare. Statsrådet Lövdén har här varit inne på tidsplanen för detta arbete. Vi ser det faktiskt som en framgång att de här frågorna kommer att behandlas med förtur i uppföljningen. Vi ser fram emot att detta innebär att det skall komma konkreta förslag inom det närmaste året. Det gäller befolkningsförändringarnas konsekvenser för den kommunala verksamheten. Det gäller också att merkostnader för hälso och sjukvård i storstadsregioner och i glesbygd måste beaktas på ett rimligt sätt i kostnadsutjämningen. Fru talman! Som tillhörande ett feministiskt parti ser vi det också som en framgång att det i den fortsatta uppföljningen av utjämningssystemet kommer att göras fördjupade jämställdhetsanalyser. Precis som framhålls i propositionen har utbudet av kommunal och landstingskommunal service stor betydelse för individers och hushålls levnadsförhållanden, och frågan hur de traditionella könsrollsmönstren gynnar män jämfört med kvinnor är viktig. Handlar kriterierna om faktiska opåverkbara strukturella skillnader, eller beskriver de någonting annat? Det är viktigt att kriterier som påvisar att män kostar mer än kvinnor synliggörs och analyseras. Inom t.ex. äldreomsorgen är vårdkostnaderna för gifta män markant lägre än för gifta kvinnor, vilket beror på att männen vårdas hemma av hustrun i betydligt större utsträckning än tvärtom. I ett remissvar från Vänsterpartiets kvinnopolitiska utskott påvisas följande mycket tänkvärda synpunkter. När det gäller individ och familjeomsorg är män i åldern 25-64 år som tjänar 140 000 kr om året en variabel. Anledningen sägs vara att dessa män på grund av arbetslösheten är en större belastning på kommunernas socialbidragskonton. Indirekt sägs därmed att kvinnors arbetslöshet inte i samma utsträckning som mäns utgör ett personligt problem som kräver att samhället stöttar individen. Ett givet jämställdhetsmål borde vara att samhällets stöd till kvinnor blir lika stort som stödet till män. Det kan inte vara vare sig jämställt eller objektivt att ett beteende hos en grupp män skall kunna påverka ett kommunalt utjämningssystem. Samma feministiska analyser borde genomsyra alla kriterier. Nu handlar det om att i första hand analysera kriterierna för individ och familjeomsorg, äldreomsorg samt hälso och sjukvård. Fru talman! En stor och omdiskuterad fråga i utjämningssystemet är inkomstutjämningen. Med den s.k. Pomperipossaeffekten menas att inkomstutjämningen skulle ge negativa marginaleffekter i form av att kommunernas skatteinkomster efter inkomstutjämning minskar när deras skatteunderlag ökar. Vänsterpartiets principiella inställning är att det av solidariska skäl är motiverat att ha den föreslagna nivån på inkomstutjämningen. Utjämningen har inte i praktiken fungerat som en tillväxthämmande faktor. Rent teoretiskt kan detta eventuellt tänkas ske i den enskilda kommunen. Eftersom vi har en helhetssyn som omfattar alla kommuner, menar vi dock att en långtgående inkomstutjämning är produktiv. Genom inkomstutjämningen får alla kommuner och landsting del av den samlade ekonomiska tillväxten i landet. När andra kommuner och landsting får ta del av tillväxten uppstår positiva effekter, och detta skapar i sin tur förutsättningar för ett verkligt innehåll i devisen "hela landet skall leva". Vi känner igen de principiella invändningarna mot en långtgående inkomstutjämning. Vi känner igen dem när vi diskuterar att minska klyftorna mellan rika och fattiga. När inkomstutjämningen handlar om inkomstskattesystemet framförs liknande argument. Här går en viktig ideologisk skillnad när det gäller synen på inkomstutjämning. När det gäller kommunerna har de kommunala företrädarna bedyrat att de i sitt kommunala beslutsfattande inte styrs av att inkomstutjämningen är för stor. Vi ställer oss därför bakom propositionens förslag om en långtgående inkomstutjämning. Det är den viktigaste enskilda faktorn för att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan kommunerna. På detta sätt får kommunerna lika stora beskattningsbara inkomster per invånare oavsett det egna skatteunderlagets storlek. Fru talman! Trots att vi har en klar principiell uppfattning i denna fråga anser vi att det är bra att regeringen fortsätter utredningsarbetet kring inkomstutjämningen. Vi vill vara lyhörda för kritiken, men vi vill ändå framhålla att den framförda kritiken mot att den höga utjämningsgraden undergräver kommunernas incitament att genom egna insatser förbättra skatteunderlaget saknar grund. Det har inte kunnat visas att det finns ett sådant här samband mellan utjämningsgraden i systemet och att en kommun faktiskt agerar för att påverka sitt skatteunderlag. I praktiken finns det inget exempel på att en kommun har haft en negativ utveckling av sina absoluta skatteinkomster efter en inkomstutjämning. Fru talman! Avslutningsvis vill jag ta upp frågan om insatser för personer med funktionshinder. Vi ser fram emot att regeringen kommer med ett förslag som kompenserar skillnader i kostnader mellan kommuner och mellan olika delar av landet för insatser till personer med funktionshinder. Det är bra att ett särskilt statsbidrag för dessa kostnader tillkommer. När det gäller den särskilda delegation som skall följa upp kostnadsutjämningssystemet utgår vi från att även samarbetspartierna får vara med i processen med att utarbeta förändringsförslagen. På samma sätt ser vi fram emot att vara med i arbetet med att ta fram lösningar på hur det särskilda statsbidraget för insatser till personer med funktionshinder skall se ut.
Fru talman! Om Lars-Erik Lövdén hade varit kvar i kammaren hade han hört hur Siv Holma här ser framför sig att man skall lägga till ytterligare faktorer. Det var en ganska lång rad med exempel på saker som man borde lägga till i systemet. Samtidigt refererade hon Vänsterpartiets remissvar, som i grunden pekar just på metodproblemen: att man försöker använda samvarierande variabler i stället för förklarande variabler. Det är ju inte så att män med en viss årsinkomst kostar kommunen mer pengar än andra människor. I den gruppen kan det finnas en större andel med sociala problem, men det behöver inte vara ett direkt samband. Jag skulle därför vilja fråga Siv Holma om inte hon och Vänsterpartiet själva tycker att man bör dra några slutsatser av deras eget resonemang, nämligen att vad vi behöver är att reformera systemet i grunden - inte lägga till fler faktorer med tveksamma samband och lappa och laga ovanpå de faktorer som redan finns. Det finns en lång rad exempel på faktorer där man ur olika synvinkel försöker kompensera för vad som egentligen är samma strukturkostnad. Ju fler man lägger till, desto fler ytterligare måste man lägga till för att kompensera alla de andra kommunerna som inte blev kompenserade med de nya tilläggen man gjort. Min fråga till Siv Holma är: Drar ni inte själva slutsatsen att man egentligen bör arbeta på djupet med det här och välja ut andra metoder för att få fram kostnadsutjämningen?
Fru talman! Jag förstår inte hur Karin Pilsäter har kunnat tolka mig på ett sådant sätt att jag i mitt anförande skulle ha föreslagit en lång rad ytterligare variabler. Däremot har jag instämt i synen att det finns metodikproblematik. Jag känner att det är tillfredsställande att man har en uppföljning av kostnadsutjämningssystemet på det sätt som Lövdén har beskrivit. Utifrån de önskemål jag har tror jag det kommer att visa sig att det blir möjligt att påverka detta för att göra systemet mera träffsäkert med utgångspunkt i vad man vill få ut av det, nämligen en solidarisk utjämning mellan kommuner och landsting.
Fru talman! Jag uppfattade att Siv Holma redogjorde för att man, utöver de saker som det nu skulle utredas om de skulle förstärkas eller läggas till, också skulle beakta frågorna om klass och kön. Detta uppfattade jag som ytterligare nya variabler. Man utjämnar nämligen inte för klass och kön såsom systemet är i dag. Det antyddes också i diskussionen i övrigt att man skulle gå vidare med att förfina och se till att få täckning för allting. Om Siv Holma inte menar det utan menar att man snarare skall minska antalet faktorer som man försöker kostnadsutjämna för tror jag att det vore bra. Men jag tror att det vi framför allt skulle behöva göra är att få tryck på regeringen så att det inte bara blir ett avgivet löfte här i dag om att det skall tillsättas en expertgrupp som kanske i sin tur kommer fram till att man måste gå vidare med en rejäl utredning som kanske i sin tur blir en parlamentarisk utredning som kanske i så fall någon gång kommer att komma fram till någonting. Vad vi i Folkpartiet är ute efter är att här och nu få ett beslut om att man faktiskt skall ta tjuren vid hornen, ta tag i de problem som finns och se till att få ett bättre fungerande system, ett system som uppfyller de mål som vi säger att vi är överens om men som dagens system faktiskt inte uppfyller.
Fru talman! Som jag uppfattar det beslut som det här betänkandet går ut på kommer just dessa metodikfrågor att behandlas i uppföljningen. Jag gör samma bedömning som Sonia Karlsson gjorde här tidigare, nämligen att de synpunkter som framför allt Karin Pilsäter har framfört till vissa delar är tillgodosedda genom det här sättet att behandla utjämningssystemet. Syftet är ju att förenkla, men samtidigt måste man ha syftet att få en långtgående utjämning. Det kan vara en svår ekvation att få ihop, men det är syftet.
Fru talman! Det blir lätt så, och intrycket förstärks när man hör Siv Holma berätta om utjämningssystemet och hur det fungerar, att det bara blir ord. Men bakom orden står också en verklighet. Jag tänkte konfrontera Siv Holma med ett väldigt konkret exempel på hur utjämningssystemet fungerar. Vi har en kommun i Västmanland som heter Norberg. Där har man under den senaste mandatperioden 1994-1998 haft, och har väl även fortsättningsvis, en vänsterpartist som kommunstyrelseordförande och en styrande koalition mellan Vänsterpartiet och borgerliga partier, inklusive Moderaterna. I Norbergs kommun har skattekraften ökat, uppenbarligen beroende på åtgärder som kommunen har vidtagit. Man har haft en ökning av skattekraften som ligger över riksgenomsnittet. Tycker då Siv Holma att det är ett bra system att det inomkommunala utjämningssystemet tar hand om hela denna extra ökning av skattekraft och att Norbergs kommunpolitiker och invånare, som vidtagit ansträngningar för att åstadkomma en ekonomisk tillväxt, inte får något till del av just de åtgärder de har vidtagit? Vi har alltså ett utjämningssystem där de enskilda kommunpolitikerna - ofta i väldigt vanliga kommuner; jag har nämnt Berg, Markaryd, Bjurholm och andra - som har åstadkommit sådana här effekter inte får någon glädje av det. Tar man bort incitamenten så fullständigt från kommunpolitikerna och kommuninvånarna får man räkna med att man så småningom lägger en våt trasa över hela Kommun-Sverige. De här effekterna kommer vi att se. Min fråga är om Siv Holma verkligen tror att ett sådant här system är särskilt produktivt.
Fru talman! Lennart Hedquist tar upp skattekraft som ökar och behovet av att kommunen får behålla denna ökning. Jag tycker att det är fel att fokusera på detta, att det är där problematiken skulle ligga i kostnadsutjämningssystemet. Om man drar konsekvenserna av moderaternas sätt att resonera innebär det att de rika kommunerna skall bli rikare och de fattiga kommunerna skall bli fattigare. Jag har fått den uppfattningen att kommunpolitikerna inte använder sig av utjämningen som någonting som hindrar dem att fatta bra beslut som gagnar kommunen. Det här med att det skulle vara till nackdel när skattekraften ökar och det kommer in i utjämningssystemet är betydligt överdrivet. Egentligen handlar det inte om att få behålla skattekraftsökningen, utan det handlar om att behålla skillnaderna mellan de rika och de fattiga kommunerna. Det vore bra om moderaterna kunde vara så pass raka, klara och tydliga att de sade att det är detta det faktiskt handlar om. Det handlar om att man inte vill ha en inkomstutjämning på det här sättet. Man vill att de rika skall fortsätta att vara rika och framför allt kunna bli rikare.
Fru talman! Siv Holma sitter fast i sin egen retorik. Jag vet inte hur många gånger jag behöver upprepa att vi naturligtvis står bakom att man måste ha en skattekraftsutjämning och en kostnadsutjämning så att kommuner med en för sina uppgifter otillräcklig skattekraft får medel att kunna bedriva sin verksamhet på ett riktigt sätt. Men man kan inte samtidigt ha ett system där man lägger en mer eller mindre 100 procentig marginalskatt på effekten av de ansträngningar som görs i en enskild kommun. Jag tog Norberg som ett konkret exempel. Norbergs kommun är inte en särskilt rik kommun, det är en ganska fattig kommun, men man ökade sin relativa skattekraft mer än snittet i riket. De kommer då att upptäcka att de snarast har fått högre kostnader av detta och att man tar ifrån dem hela den extra ökningen. Jag är förvånad över att Siv Holma kan stå här i kammaren och tycka att det är ett bra system. Jag tror att varenda ekonomiskt utbildad människa egentligen inser att ett sådant system kväver en ekonomisk tillväxt i ett land.
Fru talman! Att vara ekonom handlar ju inte om att man är fri från värderingar. Hur man ser på utjämningssystemet handlar i grund och botten om vilka värderingar man har. Mina värderingar överensstämmer inte med moderaternas. Det är därför vi har två olika partier. Jag sitter inte fast i min egen retorik. Däremot tycker jag faktiskt att Hedquist sitter fast i sin egen retorik. Han har fått flera olika sätt att beskriva vad det här handlar om. Men han har under debattens gång visat att det inte finns någon som helst tillstymmelse till att försöka sätta sig in i hur andra, utifrån andra värderingar, ser på de här frågorna. Skattekraft och ekonomisk tillväxt måste man sätta in i ett helhetsperspektiv. Skattekraften och den ekonomiska tillväxten i en kommun hänger inte bara ihop med vad som händer i den kommunala verksamheten. Det är en viktig del i att få t.ex. företagsamhet att fungera. Har man en bra kommunal service så är det en komplettering för att det skall bli en bra utveckling också för kommunen. Sedan finns det andra åtgärder. Men här handlar det om ett utjämningssystem. Och utjämningssystem kan inte heller vara svaret på allt det som man vill åstadkomma.
Fru talman! Siv Holma nämner att hon tycker att det är bra att det tillsätts en utredning skyndsamt. Den gäller, som statsrådet sade, hur man löser problemen med kostnaderna för LSS-lagen, stöd och service till funktionshindrade. Men jag kan inte låta bli att konstatera att den samlade bilden av några beslut som har fattats eller förslag till beslut som föreligger kammaren från regeringsunderlaget ger en annan effekt för handikappade. Det handlar om att det, trots att det flera gånger har uttryckts en åsikt av riksdagsmajoriteten om att det borde komma ett förslag om att handikappade även efter pensionsåldern skulle ha rätt till assistans, inte har kommit något förslag. Det kommer inte i vår heller. Höjning av högkostnadsskyddet är ett tydligt förslag från regeringsunderlaget. Och när det gäller att finna en lösning beträffande kostnader för befintligt LSS-system tillsätts en utredning som skall komma fram till ett förslag som skall antas så småningom. Vi som sitter i opposition börjar ju bli lite fundersamma. Vi har hört det här med skyndsamt, ganska skyndsamt och snart från Näringsdepartementet. Jag tycker att frågorna behandlas på samma sätt på det här området också. När menar Siv Holma att de här sakerna skall träda i kraft? När får de handikappade en lättnad? När får man en skjuts i det här systemet?
Fru talman! Om allting skulle hänga på Vänsterpartiet skulle ju saker och ting säkert gå snabbare, tycker vi. Men nu är vi tre parter som diskuterar. De här frågorna, som jag också tog upp i mitt anförande, har vi framfört. Jag tycker att de utfästelser som finns är så pass realistiska att jag anser att vi får ta den tid som behövs för att få fram ett underlag. Vi kan bara beklaga att vi inte fick det snabbare. Det berodde på att den utredning som hade till uppgift att ta fram ett förslag inte gjorde det. Jag kan bara säga att vi kommer att göra det vi kan för att få i gång en process så skyndsamt som möjligt och att det kommer att bli ett förslag till åtgärd.
Fru talman! Så fort det bränner till säger företrädare för både Vänsterpartiet och Miljöpartiet att det nu är tre parter i det här sammanhanget. Det är en förhandling som sker. Är det bara socialdemokraterna som står för det som är besvärligt i den här överenskommelsen? Är det inte så att det i kammaren faktiskt är tre partier som röstar för helhetspaketet och att ni får ta ansvar för helhetspaketet alla tre?
Fru talman! Jag tycker att det är en mycket konstig frågeställning som Lena Ek framför. Lena Ek som sitter med i Centerpartiet och har förhandlat åtskilliga gånger vet säkert att det är självklart att man står för det slutresultat som man har nått i förhandlingar. Det finns saker och ting som vi inte har fått igenom, som vi tycker är synd att vi inte fått igenom. Men det är den demokratiska processen. Vi har ett speciellt underlag på 12 %. Det är det som utvisas i de förhandlingsresultat vi uppnår.

Det är det som är det viktiga som vi nu jobbar för.

Fru talman! Miljöpartiet står bakom det kommunala skatteutjämnings och inkomstutjämningssystemet och delar alltså inte Lennart Hedquists och moderaternas uppfattning att systemet skulle stå i strid med den svenska grundlagen. Det framgår också av betänkandet att systemets grundlagsenlighet prövades av både Lagrådet och konstitutionsutskottet i samband med att det infördes och att Lagrådet då godtog systemet. Lennart Hedquist brukar använda Lagrådet som ett slagträ i debatten annars. Men i den här frågan tyckte Lagrådet tydligen fel. Orsaken, Lennart Hedquist, till att Lagrådet och en stor majoritet av Sveriges riksdag inte delar moderaternas, och numera tydligen kristdemokraternas, uppfattning i den här frågan kanske är att vi läser vad som faktiskt står i regeringsformen och inte letar efter en paragraf för att stödja en förutfattad mening. Jag antar, fru talman, att det är 1 kap. 7 § som Hedquist och moderaterna syftar på när de hävdar att det "i regeringsformen anges tydligt att det som upptas i lokal skatt endast skall användas för skötseln av den egna kommunens angelägenheter." Men så står det alltså inte i regeringsformen. Jag skall läsa upp vad som står: "Kommunerna får taga ut skatt för skötseln av sina uppgifter." Det är alltså vad som står i regeringsformen. Kommunerna behandlas alltså i den aktuella paragrafen som ett kollektiv, vilket närmast stöder den inomkommunala modell som majoriteten förespråkar. Om det är någon annan paragraf som Hedquist syftar på får han gärna läsa upp den. Det går heller inte som Hedquist gör att ställa regeringsformens lydelse mot konstitutionell praxis och sedan hävda att det är regeringsformens lydelse som gäller. Det är väl i och genom konstitutionell praxis som regeringsformens lydelse ges en konkret innebörd och inte genom moderata ledamöters tyckande. Dessutom stöder varken konstitutionell praxis eller regeringsformens lydelse den moderata uppfattningen. Utjämningssystemet är ett viktigt instrument för att skapa likvärdiga ekonomiska villkor för olika kommuner och landsting. För att åstadkomma detta krävs en långtgående utjämning av skillnader i skattekraft och kostnader. Den mesta kritiken från borgerligt håll - bortsett från hugskottet om grundlagsvidrigheten - gäller utjämningsgraden i inkomstutjämningen. Folkpartiet föreslår t.ex. att utjämningsgraden skall sänkas från 95 till 90 % och på sikt - om jag förstår rätt - ned till 80 %. Kristdemokraternas Inger Strömbom vill gå ännu längre, och hon har väckt en motion om att sänka utjämningsgraden till 75 %. En sänkning av utjämningsgraden skulle leda till ökade inkomstskillnader mellan kommunerna och försvåra möjligheterna för många kommuner att ge god kommunal service. Miljöpartiet avvisar därför sådana förslag. Ett huvudargument som framförts är att det finns kommuner som förlorar mer i minskat statsbidrag än de tjänar på att öka sitt skatteunderlag. Därför lönar det sig inte att försöka förbättra kommunens ekonomi. Men denna s.k. Pomperipossaeffekt finns bara på papperet. Precis som Sonia Karlsson sade före pausen måste speciella förhållanden råda för att Pomperipossaeffekten skall uppstå. Ingen kommun i sinnevärlden har därför drabbats av det som Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna vill förhindra. Det finns väl tillräckligt många verkliga problem att tampas med för att vi skall kunna strunta i de mer sagobetonade. Lars-Erik Lövdén har definierat om begreppet Pomperipossaeffekt. Det kunde vara intressant att höra Hedquists egen definition. Det är glädjande att Kristdemokraternas representanter i finansutskottet inte gav sitt stöd till partikamraten Inger Strömboms motion om en kraftigt sänkt utjämningsgrad. Mindre glädjande är att de ifrågasätter systemets grundlagsenlighet och att de vill att riksdagen skall avslå hela propositionen. Inget system är perfekt. Men varför inte göra de förbättringar av systemet som nu föreslås efter en lång parlamentarisk utredning och en bred remissomgång? Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i finansutskottets betänkande.

Fru talman! När man hör Matz Hammarström är det inte utan att man saknar Roy Ottosson, som verkade ha betydligt djupare kunskaper i ämnet. Låt oss ta det grundläggande, eftersom Matz Hammarström gick igenom vad som står i den svenska grundlagen. I den aktuella paragrafen i regeringsformen står det att kommunerna får ta ut skatt för skötseln av sina uppgifter. Med det avses varje kommun. Det finns ingen som helst möjlighet att tolka paragrafen på annat sätt. Bjurholms kommun får inte ta ut skatt för att sedan skicka i väg pengarna till Östersunds kommun. Man får bara ta ut skatt för skötseln av uppgifterna i den egna kommunen. Det är ett sätt att skydda skattebetalarna i kommunen. Detta kan Matz Hammarström läsa i en mängd grundlagsböcker - om han tar sig tid till detta. Sedan var det frågan om inomkommunal skatteutjämning låter sig förenas med denna princip. Det har skrivits och utretts mycket kring det. Lagrådet har med en grimas kommit fram till att systemet möjligen kan antas med hänvisning till konstitutionell praxis. Lagrådet ville i sista omgången inte motsätta sig det hela, men man hälsade med tillfredsställelse att regeringen hade tillsatt en kommitté som närmare skulle belysa den kommunala självstyrelsen, beskattningsrätten och grundlagsskyddet. Den kommittén har arbetat fram ett förslag till grundlagsändringar. Det går inte att tydligare få fram att om man utgår från den svenska grundlagens lydelse strider det system vi har mot grundlagen. Matz Hammarström kan inse att det förhåller sig så. Sedan går det att ha inställningen att om det har bildats en konstitutionell praxis går det att hävda den, så slipper man ändra grundlagen. Det är en syn på grundlagsfrågorna som är mig främmande.
Fru talman! Det är möjligt att jag saknar de djupa kunskaper som Lennart Hedquist besitter. Men så pass mycket skolning har jag i alla fall att jag kan läsa innantill. Om du hävdar regeringsformens lydelse kan du inte komma dragande med en tolkning. Då får man ta lydelsen. Lydelsen är precis som jag sade: "Kommunerna får taga ut skatt för skötseln av sina uppgifter." Det är precis vad det står. Det är inte detsamma som att de endast får använda sin skatt för skötseln av den egna kommunens angelägenheter. Detta står inte i lagen, Lennart Hedquist.
Fru talman! Det står att kommunerna får ta ut skatt för skötseln av sina uppgifter. Det är inte tillåtet för en kommun att ta ut skatt och därmed finansiera en annan kommuns uppgifter. Det är helt grundläggande enligt den s.k. lokaliseringsprincipen som gäller för de svenska kommunerna. Huruvida det verkligen finns möjligheter att låta den lydelsen rymmas inom ramen för det inomkommunala utjämningssystemet är en i hög grad tvistig fråga som man bara kan argumentera utifrån konstitutionell praxis. Det är inte möjligt för en kommun, Matz Hammarström, att gå in och direktfinansiera en annan kommuns uppgifter, vilket är den tolkning som
Fru talman! Jag beklagar att Lennart Hedquist inte från djupet av sin kunskap delgav oss sin definition av begreppet Pomperipossaeffekt. Jag antar att han har sina skäl. Såvitt jag vet betyder begreppet att en höjd bruttoinkomst resulterar i en sänkt nettoinkomst. Det visar tydligt att den effekten inte har uppträtt i sinnevärlden. Det är möjligt att Hedquist har andra källor till sin kunskap. Jag tror att vi har att göra med vad vi kan kalla för Hedquists dilemma. Antingen måste Hedquist erkänna att det inte har uppstått, eller svårligen kan uppstå, någon Pomperipossaeffekt i verkligheten, eller också måste han ge begreppet en så svag innebörd att det inte fungerar som ett argument mot utjämningssystemet.
Fru talman! Matz Hammarström tyckte att inkomstutjämningen var långtgående och att man på sikt skall sikta mot 80 %. Nu skall vi gå ned till 90 %. Men nu handlar det inte om 90 % utan det handlar om att utjämna en andel av skillnaden. Dagens system med 95 % utjämning leder till att man utjämnar mellan 99 och 102 %, dvs. man närmar sig 100 % för alla. Det är det som är bakgrunden till att det är oklart om Pomperipossaeffekterna har uppstått i sinnevärlden. De kan uppstå, och de leder uppenbart till negativa incitament för kommunerna. Men även om kommunerna får behålla ett litet plus, tror jag att det får negativa effekter för kommunerna att de får behålla så pass lite av invånarnas inkomstökningar. Det gäller framför allt som det ofta - inte alltid - är förenat med kommunala kostnader att skapa sådana förutsättningar. Vi är ute efter ett system där inkomst och kostnadsutjämningen ses i ett sammanhang. Man skall inte först ta alla pengar från en kommun som överstiger genomsnittet, för att sedan lämna tillbaka dem. Kommunen skall själv kunna bestrida en större andel av sina kostnader. Det är därför vi vill omarbeta systemet. I t.ex. fallet Kiruna skall inte först en större summa pengar tas, för att sedan en lika stor summa pengar skall ges tillbaka. Det skall vara ett system där faktiskt kvarstående skillnader utjämnas. Det anser vi vara ett bättre system. Det skulle vara intressant att få veta hur Miljöpartiet ser på detta. Tidigare har Miljöpartiet i kommunerna varit intresserat av att ha en stark lokal demokrati och kunna besluta hur kommunen skall skötas på fältet. Det borde ligga i linje med Miljöpartiets uppfattning om ett utjämningssystem.
Fru talman! Även om utjämningsraden på 95 % ger en högre omfördelningsprocent, som Karin Pilsäter var inne på, är ändå en sänkning till 80 % en drastisk förändring av systemet som kan leda till problem för många kommuner, anser vi. Karin Pilsäter var inne på den lite mer uttunnade definitionen av Pomperipossaeffekten i repliken. Det betyder alltså inte att man förlorar mer än man tjänar, utan det betyder att man får lämna ifrån sig en stor del av det man tjänar. Det är själva poängen med systemet. Det går knappast att använda som ett argument mot systemet.
Fru talman! Jag har aldrig sagt att den s.k. Pomperipossaeffekten är det enda argumentet. Jag har sagt att det är ett argument. Vad vi framför är att systemets komplexitet är det viktigaste argumentet och det faktum att det är väldigt svaga incitament. Det är en helt annan sak. Jag tycker att det vore bra om ni försökte diskutera själva sakfrågan i stället för att hänga upp er på vissa teknikaliteter som man kan göra ett stort nummer av. Det är ett problem - om det finns en teoretisk möjlighet till s.k. Pomperipossaeffekt - om den faller ut i praktiken. Men grundproblematiken är att man har en så långtgående utjämning att kommunerna också måste få väldigt mycket bidrag för att klara kostnader som de flesta kommuner annars skulle ha kunnat klara själva. När vi föreslår att man skall utjämna inte 95 % utan 80 % av skillnaden mellan medelskattekraften och den egna kommunens skattekraft, är det i ett sammanhang där man också reformerar kostnadsutjämningen och ser det som en enhetlig utjämning av strukturella skillnader. Då får det inte de effekter som Matz Hammarström varnar för. Vad det gör är att man får möjlighet till ett system som skulle vara betydligt mycket mer välfungerande och där det är riktiga strukturella skillnader som man utjämnar.

Fru talman! Jag skulle bara kort konstatera att jag inte delar Matz Hammarströms syn på innebörden av formuleringarna i regeringsformen, lika lite som jag delar andra framförda åsikter i dag om att ett kommunalt skatteutjämningssystem skulle vara grundlagsstridigt.
Fru talman! Jag är inte säker på vad Lena Ek menade. Var det mitt påstående att man kunde se det som ett stöd för en kollektiv syn på kommunerna? Vad det detta Lena Ek syftade på?
Fru talman! Jag är faktiskt väldigt säker på att regeringsformen just siktar på varje enskild kommun, ansvarstagande där och uttaxering i den enskilda kommunen samt vad pengarna får användas till. Sedan är det en annan sak att jag anser att det finns en konstitutionell praxis just när det gäller kommunal skatteutjämning.
Fru talman! Jag vill inte strida för den tolkningen att man syftar på kommunerna som ett kollektiv, men det är otvetydigt att det inte går att läsa det, att det inte står som Lennart Hedquist påstod att det stod. Det står precis som jag läste, att kommunerna får ta ut skatter för skötsel av sina uppgifter. Det finns ingenting i den formuleringen som utesluter det system för utjämning som en majoritet här står bakom.

Fru talman! Det är lätt att olika delar av landet polariserar mot varandra i en sådan här diskussion om det kommunala skatteutjämningssystemet. Men vi får inte glömma bort att Stockholmsregionen är en motor som hela Sverige har nytta av. Stryper denna motors styrka förlorar inte bara 08-området på detta utan även övriga Sverige. Sverige behöver en huvudstadsregion med en stark internationell dragkraft. Stockholms läns landsting förlora efter införandeperioden en dryg miljard kronor år 2004. Om systemet tillåts slå fullt ut efter det året handlar det om ytterligare en knapp miljard i förlust. Det är ofantliga summor, särskilt som man i denna kammare i upphetsade ordalag brukar kräva att staten skall öka statsbidrag till alla kommuner och landsting med 1 eller 2 miljarder kronor. För Stockholms stad handlar det om ca 700-800 miljoner kronor varje år i minskade intäkter efter införandeperioden och ytterligare ett antal hundra miljoner kronor om systemet tillåts slå igenom fullt ut efter den föreslagna införandeperioden. Till detta skall vi lägga det som hänt tidigare. Vi har gjort en rad förändringar som har inneburit negativa effekter för Stockholmsregionen och Stockholms stad. Vi tog bort beskattningen av juridiska personer. 1993 kom ett utjämningssystem som innebar en försämring för Stockholms stad på uppemot 2 miljarder kronor. Det fick inte fullt genomslag. 1996 kom ett nytt system som i och för sig gav en förbättring för Stockholms stad. Inte heller den förbättringen fick slå igenom fullt ut. Nu kommer en ny försämring som kommer att ge ungefär 750 miljoner kronor i försämringar, om det stannar vid detta, år 2004. Alltså: Helheten för Stockholms stad under en följd av år har varit kraftiga försämringar och en negativ utveckling när det gäller just förändringar av utjämningssystem och liknande saker. Stockholms läns landsting blir den största förloraren i landet bland samtliga landsting och kommuner. Om föreliggande förslag genomförs skulle det innebära ett hårt slag mot Stockholms läns landsting och dess förmåga att erbjuda vård, skola, omsorg och kollektivtrafik till länets medborgare. Landstinget skulle tvingas vidta dramatiska besparingar och nedskärningar utöver dem som drabbat verksamheten under senare år. Det kan inte vara rimligt att driva igenom ett skatteutjämningsförslag som skulle rasera möjligheterna för landets största landsting att sköta vården och omsorgen på ett värdigt sätt. I det föreslagna kommunalskatteutjämningssystemet har inte heller den s.k. Pomperipossaeffekten eliminerats. På grund av regeringens snäva utredningsdirektiv fick inte denna fråga en seriös behandling i utredningen som ligger bakom propositionen. I nuvarande modell med en långtgående inomkommunal utjämning är incitamenten för tillväxt och expansion inte bara små utan direkt kontraproduktiva. Tillväxtkommuner med hög skattekraft riskerar att förlora vid företagsetablering och ökade skatteintäkter på grund av sänkta bidrag. Vi kristdemokrater är således kritiska mot att för inkomstutjämningen skadliga marginaleffekter skall omprövas först i en ny utredning. Det är vidare anmärkningsvärt att regeringen i sina korrigeringar av utjämningsförslaget, som den har i propositionen, tagit hänsyn till ofta socialdemokratiskt styrda Norrlandskommuner men undvikit att ta hänsyn till Stockholms stad och landsting, som har borgerligt styre. De förändringar som gjorts och som berör t.ex. Stockholms stad får i praktiken inga konsekvenser alls, eftersom införandereglerna är konstruerade så att regeringens justeringar blir ett slag i luften. Den enda förbättring som Stockholms stad har fått är att tiden för systemets införande förlängs ett år. Det som är anmärkningsvärt är tystnaden från socialdemokraterna i Stockholms stad och län som har haft en hög profil i exempelvis Stockholms stads fullmäktige men som tystnat ju längre tiden gått. I riksdagen kommer vi att få se vid voteringen hur lojal man är mot sin region och om den kritik man framfört på olika håll verkligen håller framme vid voteringsknapparna. Det skulle vara intressant att höra hur de Stockholmsföreträdare som kommer efter mig i talarstolen ser på det kommunala skatteutjämningsförslaget, om de vågar vidmakthålla den kritik som deras partikamrater i kommuner och landsting har riktat mot förslaget. Inte minst gäller det företrädare för Ett argument som används mot Stockholms stad och landsting, senast av biträdande finansminister Lars-Erik Lövdén i den här debatten men också i en interpellationsdebatt med mig den 16 april, är att staden och landstinget sänkt skatten med 40 öre vardera. Detta sticker tydligen oerhört i ögonen på socialdemokraterna och färgar regeringens hantering av skatteutjämningsfrågan. Men det här får aldrig påverka ett skatteutjämningsförslag. Dels därför att det handlar om den kommunala självstyrelsen. Tror sig en kommun kunna effektivisera sin verksamhet och omprioritera resurserna så att skatten kan sänkas skall det väl uppmuntras, inte motarbetas, särskilt när vården, omsorgen och skolan samtidigt får ökade resurser, just de områden som prioriteras även av regeringen enligt retoriken. Dels säger regeringen själv i sin finansplan att regeringens mål är att med början under mandatperioden genomföra inkomstskattesänkningar för alla med tyngdpunkt på låg och medelinkomsttagare. Vad Stockholms kommun och landsting gjort är att förverkliga den ambition som regeringen själv säger sig ha. Vad är det för fel med det? Utöver ovanstående finns det demokratiska aspekter som bör lyftas fram. Systemet är krångligt, och ingen har fullständiga kunskaper om systemets alla effekter. En vanlig medborgare kan omöjligen sätta sig in i systemet och förstå det. Jag kan gärna citera socialdemokraterna i Stockholmsregionen som har kommenterat förslaget med följande: "Systemet är så pass komplicerat att endast en handfull personer i Sverige fullt ut förstår det eller kan bedöma dess effekter. Även om de flesta kommunpolitiker i ledande ställning kan sätta sig in i systemets huvudprinciper är det näst intill obegripligt för den vanlige medborgaren. Med tanke på att systemet omfördelar tiotals miljarder kronor är detta mycket otillfredsställande ur demokratisk synvinkel." Frågan är om socialdemokraterna i Stockholmsregionen fortfarande står bakom den typen av synsätt. Gör de det kommer det att leda till att de stöder förslaget till avslag och en ny utredning som tar sikte på ett bättre fungerande system som bättre tar hänsyn till de olika regionerna och kommunerna i landet, och inte minst till Stockholmsregionen, som drabbas på ett otillbörligt sätt i det förslag som vi har att ta ställning till i dag.